Herr talman! Debatten om de frågor som här tagits upp skulle otvivelaktigt kunna göras mycket lång. Jag skall dock försöka att fatta mig kort. Man kan självfallet se dessa frågor från många olika synpunkter. Man kan t.ex. anlägga ett historiskt perspektiv på ut Om vi går 30—40 år tillbaka i tiden skall vi finna att det i vårt land levde utomordentligt stora grupper av människor i nöd och armod. Jag vill bara erinra om det förhållandet att var fjärde folkpensionär för 30 år sedan fick hjälp från fattigvården. I dag mottar faktiskt folkpensionärerna socialhjälp i mindre utsträckning än genomsnittet av vårt folk. Det är ett tecken på hur vi genom stora generella reformer kunnat sanera och förbättra vårt samhälle. Man skall inte glömma bort detta. Välfärdssamhället är självfallet inte problemfritt, och det socialpolitiska arbetet är ständigt inriktat på att finna lösningar inte minst på mänskliga problem i dagens samhälle. Verksamhetsformerna måste också alltid anpassas till samhällsutvecklingen, och en sådan strävan pågår också. Jag skall inte ta upp någon polemik med herr Wiklund, som flera gånger varit angelägen om att understryka att enighet förelegat om nästan allt på detta område. Men, herr Wiklund, detta är dock att måla en alltför skön bild av den socialpolitiska reformverksamheten i vårt land. Hur många bittra strider har inte utkämpats i denna kammare om reformer som varit av grundläggande betydelse för det svenska välfärdssamhällets uppbyggnad! Vi har kommit ett stycke på vägen, vilket vi kan avläsa siffermässigt i många avseenden. Jag vill bara erinra om att utgifterna för socialpolitiken från 1964 till 1968, bortsett från arbetsmarknadsoch bostadspolitiken, stigit från nära 12 miljarder till över 21 miljarder kronor. Ökningen under de fyra åren uppgår till 9! :/> miljarder kronor. Detta betyder att samhällets insatser i dag för sjukvård, för sjukförsäkring, för åldringar, för handikappade och för barnfamiljer och för människor med svårigheter ökat med 80 procent under dessa fyra år. Under samma tid har prishöjningen varit 20 procent. Siffror kan självfallet ge en något opersonlig bild, men vi skall i detta sammanhang inte glömma bort att vi av folkhushållets resurser i dag överför en väsentligt större del än tidigare till människor som i olika avseenden har det besvärligt. Kvar står dock många problem, och herr Wiklund har i sin interpellation till mig velat belysa en del av dessa. Att finna lösningar på dessa problem är svårt, eftersom man utöver de generella också tvingas tillgripa mera speciella åtgärder. När det gäller exempelvis frågan om kartläggning av antalet hemlösa vill jag hänvisa till att det numera ingår i socialnämndernas uppgifter att bedriva en uppsökande verksamhet. Detta har fastslagits i ett tillägg till socialhjälpslagen, som beslutades vid förra årets riksdag och trädde i kraft den 1 juli 1968. Ett antal kommuner hade redan före lagändringen genomfört eller påbörjat en uppsökande verksamhet i form av inventeringar, intervjuer, enkäter eller annan kartläggning av hjälpbehoven. Den kommunala aktiviteten på det området har påtagligt — och jag vill gärna säga glädjande — ökat efter lagändringen. I ett par kommuner' pågår särskild försöksverksamhet. Det ankommer nu på socialstyrelsen att ge socialnämnderna råd och anvisningar för denna verksamhet, i den mån behov härav föreligger. Förslag därom har utarbetats inom socialstyrelsen efter samråd med en del experter, kommuner och organisationer, och man kan räkna med att socialstyrelsen därför inom kort kommer att meddela råd och anvisningar i dessa frågor till kommunerna. På det sättet kommunevis genomförda undersökningar i anslutning till den uppsökande verksamheten har bety dande praktiska fördelar framför en centralt genomförd kartläggning av det slag som också har diskuterats. Detfa är en av de åtgärder som nu är på gång. Den är mycket angelägen, och kommunerna har därvidlag utan tvivel en stor uppgift. Den grupp människor som det här gäller är självfallet inte enhetlig. Den saken har påpekats flera gånger. 1964 års nykterhetsvårdsundersökning lämnade en rad mycket intressanta uppgifter, som till en del belyste förhållandena för de grupper av människor som har det svårt eller som är i riskzonen. Man betonade där behovet av nya Öppenvårdsåtgärder av kollektiv typ inom ramen för framtidens socialvård, och man betonade angelägenheten av att sådana åtgärder vidtages. Det dominerande inslaget av ensamstående individer i bl.a. nykterhetsvårdsklientelet motiverar t.ex. anordnandet av gemensamhetslokaler för kulturella aktiviteter samt för förströelse och kontakter. En verksamhet av denna art som svarar mot ett faktiskt behov kan komma att fylla en väsentlig, förebygsande uppgift. Det är därför som den är så viktig. I möjligaste mån bör härvid aktiviteter för särskilda kategorier undvikas. Detta är ting som också bör noteras. Det har inte rått passivitet på området. Jag vill också fästa uppmärksamheten på jag vänder mig då speciellt till herr Wiklund i Stockholm — att vi i årets socialhuvudtitel har tagit upp frågan om inackorderingshem och enskilda vårdanstalter. Efterfrågan på platser vid inackorderingshemmen har ökat väsentligt under den senaste tiden. Jag betonar att det kan finnas särskild anledning att skapa sådana hem för att finna lösningar och för att skapa skyddade sysselsättningar i kommunal regi. För alkoholmissbrukare med långvarigt behov av rehabilitering bör försöksvis under nästa budgetår Det gäller med andra ord att finna praktiska lösningar på en rad olika problem. Om herr Wiklund i Stockholm och herr Carlshamre tror att detta bara är en fråga om statsbidrag, så gör de det alltför enkelt för sig. Här gäller det betydligt mer djupgående frågor. Såsom jag har framhållit i mitt svar anser jag att socialutredningens pågående omprövning av socialvårdens mål och medel aktualiserar frågor som är av grundläggande betydelse för de spörsmål vi nu diskuterar. Herr Wiklund är ledamot av denna utredning. Jag tror att det för sakens skull kanske vore mera fruktbringande om herr Wiklund i samband med utredningens arbete intresserar sig för frågorna i detta sammanhang. Därmed är inte sagt att inte en debatt här i riksdagen har sitt värde då det gäller att belysa olika sidor av ett socialt problem i vårt samhälle.

Herr talman! Självfallet kommer jag att göra mitt yttersta för att intressera mig för dessa frågor i socialutredningen, det lovar jag. Det är inte mer in man kan begära med hänsyn till det förtroende som det innebär att sitta med i en utredning. Å andra sidan utesluter inte detta och det medgav herr statsrådet -— att man också i riksdagen på detta sätt debatterar saken, särskilt i det aktuella läge som uppstått beträffande en viss grupp av medborgare. Enligt min mening avstod herr Carlshamre i onödan från sin interpellation. Det gör alls ingenting, tycker jag, om det kommer framstötar i samma ämne från flera håll. Jag skulle gärna vilja säga ytterligare några ord beträffande antalet hemlösa. Jag delar herr Carlshamres uppfattning om oklarheten därvidlag. Som jag sade redan i mitt första anförande har man inte några säkra besked om antalet. »Mina» siffror rörde speciellt Stockholm. Förklaringen till skillnaden mellan de båda siffrorna 100 och 5 000 ligger i att det är ett hundratal av de 5000 som är utesovare, enligt beräkningarna. Det kan givetvis växla i fråga om personerna, men det rör sig om ett hundratal som verkligen ligger ute nattetid. Såvitt jag vet har man inga noggranna räkningar. Siffran 5 000 torde vara resultatet av en mycket lös uppskattning, efter vad jag kan förstå. En mycket stor inventering av förhållandena bland de hemlösa har gjorts av professor Inghe, och det är denna inventering man brukar falla tillbaka på när man talar om Stockholm i detta sammanhang. Den gjordes för så pass länge sedan att det finns anledning att göra om den. Visst har vi klart för oss, herr statsråd, att det har skett en socialt positiv utveckling sedan 1930-talet men detta faktum hjälper ju inte de människor som vi i dag särskilt tänker på. Vad gäller socialhistorien, som jag inte gick särskilt mycket in på men berörde, har jag svårt att finna att vi inom den meningsriktning jag företräder skulle ha motsatt oss sociala reformer av större och väsentligare betydelse. Jag vill påstå att vi tvärtom har slutit upp i de allmänna sociala reformsträvandena sedan decennier tillbaka. Det talades här om inackorderingshem. Det föresvävar mig att man i varje fall skulle kunna ha något slags fritidshem som inte var så reglerade som ett inackorderingshem ändå måste bli. Jag hoppas att vi tillsammans kan försöka mjuka upp en del av de bestämmelser som gäller för dessa. Men det kvarstår i alla fall behov av vissa speciella krav på dessa hem. Vad gäller fritidshem och allaktivitetshus däremot är det där fråga om en aktiv trivselverksamhet, och denna kan inte vara särskilt ingående reglerad. Jag vet att detta naturligtvis är en svår avvägningshistoria — inte minst från Konstfack känner man svårigheterna — men här måste vi försöka att experimentera. Detta sade jag också i mitt första inlägg.
Herr talman! Jag känner ett behov av att få säga att jag inte har någon som helst önskan att söka tvist och strid med statsrådet Aspling i denna fråga eller kritisera honom, den regering han tillhör, det parti han tillhör eller hans föregångare i ämbetet för passivitet. Det vore verkligen malplacerad kritik. Jag är full av respekt och icke sällan beundran för det verk som därvidlag utförts och för resultaten av det. Men en välfärdsbyggnad sådan som den vi byggt upp har ju sina brister och det uppstår luckor. En del uppstår liksom från början — man kan inte förutse allt när man sätter en reform i verket. Reformen kommer att få konsekvenser på gott och ont som man inte hade förutsett; man måste se över systemen fortlöpande. Vad jag menar är att när vi skall lokalisera de luckor som finns och söka finna utvägar för att täppa till dem behövs det verkligen en samverkan av många krafter. Samhället behöver känselspröt som registrerar dessa brister: det gäller myndigheterna — inte minst de kommunala — organisationerna och oss alla enskilda. Det är mycket ofta fråga om en tyst nöd som inte själv ger sig till känna, i varje fall inte särskilt högröstat. Vi behöver antenner för att registrera bristerna och få upp dem till belysning, så att åtgärder kan vidtagas. Jag har inte haft några större ambitioner i detta sammanhang än att möjligen försöka efter blygsam förmåga fungera som en Sådan antenn, och det hoppas jag att alla ledamöter av denna riksdag känner som sin uppgift — det bör höra till våra uppgifter. Får jag, herr talman, om dessa antalsfrågor bara säga en sak. Vi har i min lilla hemstad Kungälv under snart två år haft en alkoholpoliklinik av den typ som på senare år inrättats i ganska många kommuner. Kungälv har inte fullt 12 000 invånare, och på kliniken finns drygt 100 inskrivna patienter. Av dem är det inte så få — säkerligen några tiotal — som bör sorteras in i kategorin hemlösa. Det gäller inte i teknisk och formell bemärkelse — jag vet inte att vi har någon i det lilla Kungälv som sover på gatan eller under en presenning. På ett eller annat sätt har alla beretts tak över huvudet, men de har inte kunnat beredas ett hem; de är hemlösa i en annan mening. Det visar sig att denna nya alkoholpoliklinik, som inte bara verkar i en bestämd lokal utan också verkar genom flitiga hembesök hos patienterna, alldeles naturligt utvecklar sig till att bli något helt annat och mer än bara den där medicinska vårdinrättningen som man kanske först tänkte sig att den skulle vara. Jag tror att detta att dela ut antabus och spruta vitaminer i folk har mycket mindre betydelse än den kontaktskapande effekten av verksamheten — att det kommer en sjuksköterska kanske en gång om dagen, kanske tre gånger i veckan eller i vissa fall kanske två gånger om dagen och hälsar på, tittar till vederbörande. Kanske tas också då och då ett initiativ i detta sammanhang —— vi hade alternativ jul hos oss också, men ingen märkte det, och det var bra att det inte märktes. När man i en så liten stad och under de lugna förhållanden som ändå utmärker en liten kommun kan notera ett behov av insatser för i egentlig mening hemlösa, som i alla fall uppgår till några tiotal, är jag säker på att problemet är av en sådan storleksordning att det vore värt att försöka få det registrerat på ett något mer reguljärt sätt, så att vi litet mera visste vad vi talar om.
Herr talman! Jag vill understryka vad herrar Wiklund i Stockholm och Carlshamre sagt om att det är angeläget att nå fram till bättre metoder när det gäller den uppsökande verksamheten. En sådan strävan låg ju också bakom den lagändring vi genomförde i fjol. Och jag tror att socialutredningen skall kunna finna vägar som leder till bättre och effektivare metoder även härvidlag. Problemen står självfallet i en viss relation till åtminstone de större städernas snabba tillväxt. Urbaniseringsfrågan kommer här in. Om vi har små eller stora problem på detta område i förhållande till andra storstäder lämnar jag därhän. Det är tillräckligt att det finns problem, och därför är det ytterst angeläget att vi försöker angripa dem. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, bara för att inget missförstånd skulle uppstå på en punkt. När jag redogjorde för en del av de åtgärder som har tillkommit sade herr Wiklund i Stockholm, att de inte hjälper de människor det är fråga om. Nej, det gör de kanske inte helt, men man skall inte glömma bort att i det sociala trygghetssystem vi har byggt upp har vi ändå ett väldigt fundament. Det finns naturligtvis brister; det är svårt att komma åt en del av dessa problem, och de gäller i hög grad enskilda människor. Att kunna hitta adekvata metoder är mycket besvärligt. Jag har pekat på några: inackorderingshem, skyddad verksamhet o.s.v. Det är möjligt att man också kan finna andra vägar för att rehabilitera människorna och föra in dem i en gemenskap i samhället. Jag skall inte gå in på bakgrunden till aktionen i Stockholm — herr Wiklund har redan skildrat den — men det är klart att händelserna i sig själva gav oss en erinran om att här finns ett socialt problem. Men, herr talman, på olika vägar söker vi ju finna metoder för att så långt som möjligt kunna lösa det.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat när sådan utbildning som erfordras för behandling av skelande barn avses kunna påbörjas. Under hösten 1967 tillsattes inom dåvarande medicinalstyrelsen en arbetsgrupp för att utreda vissa frågor rörande ögonsjukvården, däribland också frågan om diagnostik och behandling av skelögda barn. Även utbildningsfrågor skulle tas upp av arbetsgruppen. Enligt vad jag inhämtat väntas arbetsgruppen komma att redovisa resultaten av sitt arbete i vår. För att under läkarens överinseende sköta behandlingarna av de skelögda barnen utbildar man i utlandet särskild personal, s.k. ortoptister. Arbetsgruppen tar upp frågan om en särskild utbildningslinje för denna personal, samordnad med den redan anordnade utbildningen av assistenter inom Öögonsjukvården, s.k. oftalmologassistenter. Frågan om vidareutbildning av läkare inom området diagnostik och behandling av skelögda barn får prövas i samband med förslaget om reformerad specialistutbildning för läkare.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

Det är bra att så är fallet, eftersom det faktiskt inom vårt land inte finns tillgång till adekvat utbildad personal för de tillämpbara moderna behandlingsmetoderna. Vad gäller personalgruppen ortoptister, som jag närmast åsyftat, har t.ex. docenten Aurell vid Danderyds sjukhus, som är en av våra mest kunniga läkare på detta område, uppskattat behovet till 100 sådana. Denna siffra nämner han i en artikel i nr 8—9 förra året av socialstyrelsens egen tidskrift Socialnytt. Skelningen betraktades förr som en ren utseendefråga men man har så småningom kommit underfund med att den medför en nedsättning av synen på det skelande ögat. Detta har också lett till att man försöker behandla skelningen. Det är vid en sådan behandling, som syftar till att åstadkomma samsyn, som de ortoptiska metoderna tillämpas. Jag skall självfallet inte gå in på behandlingsformer, men jag kan nämna att det börjar komma fram avdelningar för sådan behandling på olika håll i landet — förra året fanns sådana på sju olika sjukhus. Men fler behövs. Personal för denna behandling får man alltså rekrytera eller utbilda utomlands, och det kan inte vara lämpligt. Vid stora internationella undersökningar har klarlagts att ungefär 4 procent av människorna skelar, och det betyder att vi i vårt land har ungefär 300 000 sådana personer. Frågan är allt så inte så liten. Behandlingen skall också sättas in vid tidig ålder, och vid operationer skall den ortoptiska behandlingen komma samtidigt. Hela behandlingen bör om möjligt vara klar innan skolgången börjar. Det föreligger alltså tidsnöd. Just nu förbereder vi över hela landet en hälsoundersökning av fyraåringarna. Den kommer naturligtvis att leda till att man upptäcker många barn med olika synfel som omedelbart behöver avhjälpas. Mot denna bakgrund är personalutbildningen av avgörande betydelse. Vi vet av tidigare erfarenheter att det tar en avsevärd tid från det man har bestämt sig för att starta utbildning av någon speciell personalgrupp tills man kan börja ta in elever och verkligen börja utbildningen. Läroplansarbete är nödvändigt, lärarutbildning, praktikplatsfrågor och mycket annat drar ut på tiden. Detta säger jag inte som någon kritik, utan jag ser dessa förhållanden närmast som en följd av att man just nu har att genomföra ett så stort utbildningsprogram inom vårdsektorn.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag vill redogöra för de erfarenheter som vunnits vid användandet av salt i kampen mot halka på vägarna, och om jag för den händelse erfarenheterna skulle vara mindre goda är beredd medverka till att andra metoder kommer till användning i förevarande sammanhang. Halkbekämpning sker med mekanisk eller kemisk metod. Vid den mekaniska metoden söker man förbättra friktionen på en hal vägbana genom att sanda. Sanden tillförs en liten mängd salt för att frysning och klumpbildning skall förhindras och för att sanden i någon mån skall fästa vid isen på vägbanan. På starkt trafikerade vägar ligger sanden trots detta sällan kvar någon längre tid utan sandningen måste upprepas ofta. Från trafiksäkerhetssynpunkt är det inte försvarligt att is eller isbark ligger kvar på vägbanan i dagar eller veckor även om den är sandad. Vägverket gör därför sedan två vintrar tillbaka försök med halkbekämpning med kemisk metod, som innebär att man förhindrar uppkomsten av is genom att omedelbart före eller under pågående snöfall sprida en liten mängd salt på vägbanan. Snön övergår då till modd som avlägsnas med snöröjningsredskap. Avsikten är att åstadkomma en helt snöoch isfri vägbana snabbast möjligt. Försöken med kemisk halkbekämpning pågår i vinter på cirka 370 mil av de hårdast trafikerade vägarna i södra och mellersta Sverige. Försöken har visat goda resultat när det gäller att åstadkomma halkfria vägar. De farliga »spåren» och iskanterna har försvunnit. Friktionen efter upptorkning har blivit nära den som gäller på sommaren. Den kemiska metoden är teoretiskt enkel men praktiskt svår att tillämpa. För att lyckas krävs bl a. att halkbekämpningen sker i tid, att den påförda saltmängden hålls så liten som 5 å 15 gram per kvadratmeter vägbana, att trafiken är så stor att den önskade torra modden bildas, att modden förs åt sidan snarast möjligt samt att luftfuktigheten inte är större än att vägbanan torkar upp. Försöken har visat att det är svårt att hålla doseringen tillräckligt liten. Är den för stor och det samtidigt råder hög luftfuktighet kan vägbanan bli kladdig. Olägenheter uppstår då vid möten, omkörningar o.d. då sikten kan bli nedsatt och strålkastarna igensmutsade genom att slitageprodukter från vägen kastas upp. Dessa olägenheter uppkommer emellertid alltid vid blidväder, och den kemiska halkbekämpningen kan vid sådana tillfällen sägas innebära att blidvädersperioden förlängs. Vid en tekniskt riktig hantering på de vägar där metoden kan användas anses fördelarna med den kemiska metoden vida överstiga nackdelarna. Metoden behöver dock förfinas på olika sätt, vilket ingår i vägverkets försöksverksamhet. Statens väginstitut följer på uppdrag av vägverket utvecklingen på området i länder med samma klimat som vårt. Ingenstädes finns för närvarande någon alternativ metod för halkbekämpning på de vägar det här gäller. Framför allt har i USA gjorts en systematisk genomgång av tänkbara kemiska preparat för detta ändamål utan att något bättre än salt kunnat finnas. Inte heller på kontinenten där kemisk halkbekämpning länge förekommit i stor skala har man funnit något lämpligare medel än salt. Enligt min mening talar hittillsvarande svenska och utländska erfarenheter för = fortsatt halkbekämpning med kemisk metod. Men jag anser det angeläget att metoden utvecklas så att de olägenheter som nu uppkommer vid vissa ogynnsamma betingelser minskas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för det svar han lämnat på min interpellation om användandet av vägsalt. Jag kan dela statsrådets uppfattning att vägsaltet i vissa sammanhang ger gott resultat när det gäller att skapa goda vägförhållanden för bilkörning vintertid. Det gäller dock att avväga föroch nackdelar. Statsrådet har i sitt svar redovisat en del av de nackdelar som är förenade med den kemiska halkbekämpningen, men han nämnde endast några av de många svårlösta problemen i detta sammanhang. Jag måste faktiskt beklaga att statsrådet kommit till den slutsatsen, att man bör fortsätta med denna halkbekämpningsmetod innan <forskningen kunnat eliminera de skadeverkningar, som vägsaltet förorsakar på en mängd områden. Självfallet måste alla medel för att komma fram till en maximal trafiksäkerhet i vårt land prövas. Det är vi helt överens om, och det råder inga som helst delade meningar på denna punkt. Men är det då alldeles säkert att den kemiska metoden är den bästa i trafiksäkerhetshänseende? <:Statsrådet har själv pekat på en del olägenheter och riskmoment med denna metod. Bland annat blir den saltbehandlade vägen vid viss luftfuktighet kladdig, vilket förorsakar nedstänkning av fordonen. Det har vid upprepade tillfällen förekommit allvarliga olyckstillbud just på grund av att bilrutorna blixtsnabbt blivit igensmutsade, vilket förhindrat förarens sikt. Vidare kan anföras att vägen ofta blir mycket hal och slirig i den saltblandade snömodden, vilket också har förorsakat och förorsakar trafikolyckor. Jag har själv varit ute på sådana vägar, som jag vill betrakta som lika trafikfarliga som sådana på vilka inga halkbekämpningsmedel satts in. I interpellationssvaret har statsrådet även åberopat exempel på goda erfarenheter från utlandet av kemisk halk bekämpning. Men är det helt riktigt att erfarenheterna från utlandet är uteslutande positiva, även om de åberopade länderna i allmänhet har ett klimat som ger bättre förutsättningar än vi har i vårt land? Jag har exempel från Danmark. Där har förekommit olyckstillbud på grund av att signaler, bommar och liknande vid järnvägsövergångar inte har fungerat på grund av de skador som vägsaltet åstadkommit. Det iinns flera exempel som skulle kunna anföras. Man kan därför säga att vägsaltet vid vissa tillfällen har haft rent motsatt verkan än den avsedda. Det torde också vara lämpligt att i sammanhanget ta med en annan icke oväsentlig faktor, inte minst därför att argumentet för vägsaltets användning har varit att metoden är särskilt billig. Jag behöver säkerligen inte redovisa de stora förluster som åsamkas bilägarna genom de. stora korrosionsskador som uppstår. Enligt expertberäkningar uppgår dessa till hundratals miljoner kronor årligen. Jag kan även nämna om förstörda skodon och kläder på grund av vägsaltet, förstörda golv i skolor och allmänna samlingslokaler på grund av vägsaltet. Enbart i det hus som vi nu befinner oss i torde städningen försvåras och fördyras högst avsevärt på grund av saltningen på stadens gator. Jag nämnde i förbigående, i min interpellation, den risk som vattentäkter är utsatta för på grund av vägsaltet. Jag vet att vattentäkter har förstörts för lång tid framåt på grund av att saltbemängt dagvatten förorenat vattentäkterna. Detta är sålunda en stor miljöfråga som under inga förhållanden får nonchaleras. Statsrådet har tyvärr inte berört denna problematik i sitt svar. I svaret nämnde statsrådet Lundkvist att vissa slitageprodukter från vägbanan kastas upp och föranleder igensmutsade bilrutor. Detta föranleder inte bara, som jag tidigare nämnde, allvar liga trafikolyckor. Det innebär dessutom ett bevis på att en stor anfrätning av vägbanan genom den kemiska bekämpningsmetoden äger rum, och jag vet också exempel på att det finns vägar i landet, vilka föregående år nypermanentades men som på grund av vägsaltet nu under vintermånaderna skadats så illa att en ny ytbehandling torde vara ofrånkomlig. En annan sak som man ännu inte sett verkningarna av är huruvida det saltblandade dagvatten, som rinner ned i kloakbrunnar och ut genom: dagvattenledningar, kommer att skada och fräta sönder dessa anläggningar. Det kan mycket väl tänkas att lika visst som bilar, telekablar, vägar och annat skadas, även avloppsledningar skadas. De kan komma att frätas sönder av saltvattnet, och om så blir fallet torde det: allmänna åsamkas oerhörda kostnader för ledningarnas reparerande och iordningställande. Jag har visserligen inte sett någon redovisning för detta, men jag har hört antaganden om att så kan bli fallet. | « Någon redogörelse över. beräknade besparingar genom denna kemiska saltbekämpning har inte lämnats. Jag förutsätter dock, att vissa besparingar för vägverket åstadkommes. Men tar man hänsyn till de anförda skadeverkningarna — ingenting säger något annat än att även fler än de uppräknade skadorna kan göra sig påminda — råder inte något tvivel om att denna metod blir mångdubbelt dyrare än den mekaniska metoden. Jag torde ha rätt när jag påstår, att man måste räkna samman kostnaderna för skadeverkningarna och kostnaderna för det salt som sprides å ena sidan och sedan jämföra detta med kostnaderna för den vanliga mekaniska bekämpningsmetoden å den andra sidan. Intill dess att man genom forskning fått möjlighet att eliminera de skadeverkningar, som vägsaltet förorsakar, torde det vara en god åtgärd: om stats rådet ville medverka (till att man omgående slutar:. méd att använda vägsalt: som halkningsbekämpningsmedel. Jag är övertygad om att den mekaniska metoden med sandning som medel är den för dagen bästa bekämpningsmetoden. Den är inte fulländad — långt därifrån. Men de vägfarande måste ju också ta hänsyn till vägförhållandena, ta hänsyn till de särskilda krav som vinterkörningen ställer. Det är i alla fall inte sommarvägar man kör på även om salt används. Ett är säkert: den mekaniska halkbekämpningen åstadkommer inga skadeverkningar. Jag vill sluta med att vädja till kommunikationsministern att han omprövar den ståndpunkt han givit uttryck åt i svaret. Statsrådet säger ju att han ämnar låta halkbekämpningen på kemisk väg fortsätta, trots att forskningen ännu inte ställt i utsikt någon lösning som eliminerar saltets skadeverkningar. Jag måste naturligtvis beteckna detta som ett negativt besked, men jag hoppas att resonemanget ändå leder till någon ändring, så ait saltets skadeverkningar inte får fortsätta i samma stora utsträckning som hittills.
Herr talman! Det kanske ändå skall sägas att vid den mekaniska halkbekämpningen förekommer i stort sett samma kvantiteter salt i sanden som vid det slags halkbekämpning som vi kallar den kemiska. Skillnaden är bara att man i det sistnämnda fallet inte använder sand. Det gäller en typ av vägar där vi, herr Persson i Heden, om vi ser uteslutande till halkbekämpningen måste konstatera att den mekaniska metoden är helt underlägsen den under dessa förhållanden väsentligt effektivare saltningmetoden. I varje fall för närvarande har vi ingen möjlighet att åstadkomma lösningar som bara innebär fördelar. Och det är ju inte bara i detta sammanhang som vi befinner oss i den situationen. Men vad som konstaterats är att det inte finns några andra metoder — vare sig internationellt redovisade eller upptäckta här i landet — som ur halkbekämpningssynpunkt är effektivare. Vi är medvetna om alla olägenheter som föreligger, och jag har i mitt svar betonat att det självfallet gäller för vägverket och för väginstitutet att göra vad som över huvud taget är möjligt för att förfina den tillämpade metoden. Vi skall också vara beredda — och det är vägverket och väginstitutet — att pröva varje ny metod som kan upptäckas. Som herr Persson i Heden kanske vet pågår det försök. Det s.k. urea är ett nytt medel som prövas på en mindre vägsträcka men beträffande vilket man ännu inte kan ge något besked om effekten från olika utgångspunkter. Jag tvingas alltså konstatera att vägverket, väginstitutet och trafiksäkerhetsverket vid sina bedömningar måst konstatera att det för närvarande inte finns något metod för halkbekämpning som är effektivare än den kemiska metoden. Man är, som sagt, medveten om olägenheterna och sätter in sina krafter — vilket jag vill understryka att man skall göra — på att försöka förbättra metoden och kunna eliminera olägenheterna i största möjliga utsträckning. Jag hoppas att man skall finna nya medel, men kanske når vi aldrig en lösning som innebär enbart fördelar.

Herr talman! Det är alldeles självklart att man aldrig kan nå en hundraprocentigt god lösning. Varje sak har både föroch nackdelar, och det gäller just att väga dem mot varandra. Jag har gjort detta i så måtto att jag har bedömt saltmetodens nackdelar vara väsentligt större än den mekaniska metodens på grund av de skadeverkningar som åstadkoms. Jag har inte ifrågasatt värdet av saltmetoden som en överlägsen halkbekämpningsmetod, men man måste ta hänsyn tiil andra skadeverkningar som träder in. Saltmetodens skadeverkningar ligger möjligen mest på det ekonomiska planet; jag har räknat upp en mängd av dem. På det miljöpolitiska området torde man vara helt överens om att det är ett allvarligt problem när våra vattentäkter och andra vattendrag blir förorenade av vägsalt. Det är ingen överraskning att vägverket är angeläget om att belysa vilken oerhörd fördel vägsaltet har som halkbekämpningsmetod i förhållande till den gamla vedertagna metoden. Det är helt naturligt, ty vägverket har till uppgift — och det får man hålla det räkning för — att se till att kostnaderna hålls nere. Jag menar emellertid att vi måste föra in hela sammanhanget i bilden och väga fördelar mot nackdelar. I nuläget torde saltmetodens nackdelar väga över i jämförelse med den gamla mekaniska metodens. På mellan 300 och 400 mil väg provas detta vägsalt, enligt statsrådet Lundkvists meddelande. Det är en ganska lång sträcka för ett prov. Jag vet att det på de platser i landet, där man inte använder saltet som halkbekämpningsmedel utan sand, där har inte hänt fler olyckor än där det förekommer saltbehandling. Det är visserligen sant att det läggs salt i gruset, men jag ifrågasätter ändå huruvida det är samma mängd; detta salt tillsätts ju för att gruset inte skall klimpa ihop och frysa fast. Jag tror att mängden i detta fall är väsentligt mindre. På dessa platser har inte heller sådana skador uppstått som den rena saltmetoden uppvisar. Jag är glad över att statsrådet meddelar att det pågår intensiva forskningar för att åstadkomma andra metoder. Skogsgödslingsmedlet urea — ett kvävegödsel — som används på prov är emellertid också ett salt som kan förorsaka vissa skador även om de kanske inte är så stora. Det vanliga vägsaltet åstadkommer däremot väldiga skador, och därför måste alla medel sättas in för att eliminera dessa. Jag förutsätter att man, om vissa prov skall företagas, kan välja kortare vägsträckor än 300 å 400 mil. På en så lång sträcka hinner saltet vålla oerhörda skador. Man kan ju lägga det på motorvägarna, som har stora friområden och ligger långt från bebyggelsen. På det sättet kan man: delvis eliminera skadeverkningarna.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har i en interpellation frågat mig om :regeringen med: hänsyn till det ansträngda arbetsmarknadsläget vill. vidta : åtgärder för att snabbare förbereda ytterligare malmbrytning i Arjeplogs kommun. I ett svar i maj förra året på en enkel fråga av herr. Nilsson rörande vilka åtgärder som vidtagits: för att få till stånd en bearbetning av malmfyndigheterna i Arjeplog redogjorde jag för vad som dittills gjorts. Jag nämnde då att den kopparfyndighet vid Lulepot ten, som herr Nilsson nu tar upp i sin interpellation, vid den tidpunkten inte bedömdes kunna bli föremål för gruvdrift. Som ett resultat av den fortsatta prospekteringen har ytterligare malmkvantiteter påvisats, men fyndigheten kan trots detta inte heller nu anses brytvärd. Jag vill understryka att Sveriges geologiska . undersökning fortlöpande bedriver mycket intensiv prospektering även inom det andra området i Arjeplogs -"kommun, som herr Nilsson tar upp i sin interpellation, nämligen det s.k. Rappenfältet mellan Hornavan och Tjeggelvas. a Mitt svar på herr Nilssons interpellation blir — liksom svaret på hans enkla fråga förra året — att betydande insatser gjorts och görs för att skapa underlag för gruvdrift inom Arjeplogs kommun. Jag är självfallet fortfarande beredd att, om det kommer fram resultat som motiverar ökade insatser, föreslå att erforderliga resurser ställs till förfogande.
Herr talman! Jag vill framföra mitt tack för svaret till industriministern. Det är roligt att få byta några ord med statsrådet Wickman, som skall hjälpa oss i norr på fötter igen — hans departement har ju kommit till för det! Statsrådet talade i Luleå hösten 1968 om vilka statliga initiativ som kunde väntas i de svenska kolonierna i norr, där Sverige i övrigt har tagit ut så många rikedomar ur källorna. Jag kan inte komma ifrån den övertygelsen att det djupast sett är regeringen som har ansvaret för vad som skall göras, liksom den har skulden till att det ser ut som det gör i detta land — en utebliven planering: på ett tidigt stadium har medfört att Norrland i dag har ett sämre läge. Var Sverige fattigt en gång, som statsrådet Aspling nyss antydde, så var i varje fall Norrland inte fattigare i min barndom. Där fanns en jämnt fördelad befolkning, och jag tror inte att det fanns någon som sov ute där. När man tänker på vad som kan göras särskilt i Norrlands inland väntar man att industriministern och regeringen skall göra något. Min fråga gällde möjligheten till nya gruvor och malmbrytning. Som jag framhöll i fjol har prospekteringen inom Arjeplogs kommun väckt stora förhoppningar. Jag talade under en resa sommaren 1967 med kommunalmän där uppe, som sade att de hade hört att det fanns goda utsikter när det gällde den s.k. Lulepotten och att man önskade att SGU skulle arbeta ivrigare. Jag ställde en fråga härom för ett år sedan, och jag har nu upprepat den. När industriministern svarar sopar han bort en mängd illusioner hos folk i inlandet, som hört talas om SGU:s arbete och om fynden. Statsrådet har många partivänner i dessa trakter som har väntat på besked beträffande denna verksamhet. Naturligtvis kan inte statsrådet rå för att prospekteringarna inte har blivit så gynnsamma som många hade väntat, och illusioner är farliga och bör sopas bort. Men vad skall industriministern sätta i stället? Jag läste i dag att herr Wickman har fått 65 man i sitt departement. En del av dem är handplockade. Jag hoppas att några av dem har blickarna riktade mot norr och att det eventuellt går att placera någon kontaktman där uppe. De vattenutbyggnader som har skett i Norrland och som har inneburit att ganska mycket arbete har åstadkommits, har blivit en besvikelse i den meningen, att när de varit färdiga har det visat sig att under den tid som de pågått har möjligheterna att få någon industri med lång varaktighet minskat.

Om malmkroppen är för liten kan det naturligtvis vara avgörande, men kopparhaltens ringa grad hindrar inte brytning i nuvarande läge. Jag känner nämligen till — och det har jag också anfört i min interpellation — att Bolidenbolaget bedriver brytning av en malmkropp i Aitik med bara en halv procents kopparhalt. Det kan hända att även Bolidenbolaget skulle dra sig undan i detta fall, men jag vill påpeka att det förekommer ett statligt monopol på detta område i Norrbotten, varför det inte finns några konkurrensmöjligheter. Staten har nämligen inmutningsrätten inom detta område. Jag vill fråga statsrådet Wickman om det finns någon möjlighet att genomföra en ändring i detta avseende, så att även andra intressenter — t.ex. Bolidenbolaget, som nu bedriver malmbrytning i Laisvall inom samma kommun — om de skulle förklara sig villiga att satsa på detta kunde få möjlighet härtill. Vi måste på något sätt upprätthålla sysselsättningen i Norrbotten och i Norrlands inland över huvud taget. Vi kan inte godta att hela befolkningen i dessa trakter tvångsförflyttas ner till södra delen av Sverige. Jag kan själv inte underlåta att ännu hysa en förhoppning om att malmen i det inre av Norrbotten — liksom i Västerbotten, t.ex. i Stekenjokk — kommer att vara av en viss betydelse. Jag är mycket glad över att industriministern säger att den intensiva prospekteringen fortsätter. Vi skall alltså hoppas att något skall kunna ske. Jag vill dock gärna till min inlerpellation foga frågan om inte även andra intressenter än staten skulle kunna få bryta malm i Norrbotten. Jag tackar än en gång för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag gick i mitt interpellationssvar inte in på den av herr Nilsson i Agnäs nämnda uppgiften om kopparhalten hos malmen i Lulepotten men vill gärna kommentera den nu. Det är riktigt att denna kopparhalt i och för sig är högre än i aitikmalmerna. Det är dock, vilket herr Nilsson också var inne på, en helt avgörande skillnad mellan aitikfyndigheten och Lulepotten, nämligen att den förra är så oerhört mycket större. Den är på 150 miljoner ton mot endast 3,5 miljoner ton i Lulepotten. De nuvarande prospekteringsarbetena i Lulepotten har till uppgift att undersöka om denna malmreserv har större omfattning än vi nu vet. En viss men hittills alldeles för begränsad framgång har nåtts i detta prospekteringsarbete. När jag för ett år sedan besvarade herr Nilssons i Agnäs enkla fråga i detta spörsmål uppskattades nämligen malmreserven där till 2 miljoner ton medan den nu beräknas till 3,5 miljoner ton. Men detta är ändå alldeles för litet för att kunna ligga till grund för en malmbrytning. Jag vill dessutom göra ytterligare ett påpekande. Jag kanske med detta krossar en del illusioner, men jag vill ändå i denna jämförelse mellan Lulepotten och aitikfyndigheten nämna, att det endast var efter mycket lång tvekan som Bolidenbolaget gick in på en brytning av den senare. Det finns dess värre ytterligare en nackdel med Lulepotten, nämligen att den kräver underjordsbrytning medan det i Aitik är det dagbrott. Vi fortsätter dock undersökningsarbetena, och det är självfallet — i annat fall skulle vi inte göra det — vår förhoppning att malmreserverna skall visa sig så pass stora att de verkligen ger underlag för en ekonomisk malmbrytning. Vi skall dessutom inte bara tänka på Lulepotten — och det gör ju inte heller herr Nilsson — utan även på det väl så intressanta Rappenfältet, där vi just under det senaste året bedrivit en intensiv prospekteringsverksamhet. Där finns flera olika malmer; förutom koppar även zink, bly och andra malmer. Detta prospekteringsarbete bedrivs med en ny och avancerad teknik. Jag är utomordentligt intresserad av att detta prospekteringsarbete bedrivs med all den skyndsamhet som är möjlig, eftersom jag i en utvidgad malmbrytning ser en av de mest lovande möjligheterna att förbättra sysselsättningssituationen i Arjeplog. Jag tycker dock att det är viktigt att man inte på grundval av vad man nu vet skapar illusioner, som ger befolkningen ogrundade förväntningar och förhoppningar. Det är verkligen min erfarenhet från många kontakter med personer både från Arjeplog och från annat håll att det felaktigaste man kan göra är att på lösa grunder säga att det finns vissa möjligheter. Då börjar folk nämligen omedelbart att hoppas. Det är mycket bättre att exakt omtala hur läget är och samtidigt säga: Detta är de realistiska utgångspunkterna för dagen, men vi arbetar på att förbättra dem! Detta kommer att gälla våra insatser också på andra områden när det gäller sysselsättningen i Arjeplog. SGU bedömer att denna prospektering sker tekniskt så snabbt den kan ske, därför att det är ett invecklat arbete som förutsätter flera olika moment med såväl tolkningsarbeten som mätningar och borrningar. Skulle SGU komma till den uppfattningen att det är möjligt att driva arbetet snabbare än som nu sker, kommer SGU att anmäla detta till departementet. Jag kommer då att göra vad som på mig ankommer för att ge SGU de resurser som behövs. Kommer man sedan fram till att fyndigheterna, det må vara fråga om kop par eller någon annan metall, är brytningsbara — vilket vi hoppas — kommer vi självfallet att göra allt för att så skyndsamt som möjligt få i gång en malmbrytning. Någon annan politik vore helt oursäktlig med hänsyn till sysselsättningsläget. Om vi får en ökad prospekteringsaktivitet genom insatser från Boliden, kommer jag inte att lägga några hinder i vägen för några sådana ansträngningar. Det primärt viktiga är att få fram sysselsättningstillfällen.
Herr talman! I princip delar jag industriministerns syn på hur man skall behandla detta fall. Man skall inte blåsa under några förhoppningar ty det vore det sämsta man kunde göra. Industriministern gick med på att kopparhalten är bra, vilket är ett steg framåt. Jag medger att en brytning på 3,5 miljoner ton är för liten, men det har skett en ökning i uppskattningen av mängden och det kan ju hända att brytningen kan bli större. Jag begärde egentligen ordet för att säga något om den rätt långa tveka. som förelegat beträffande Aitik. Bolidenbolaget gav i början av detta år en upplysning eller information här i huset. Bolaget talade då om hur man såg på framtiden beträffande sitt arbete. Då nämndes att man mycket gärna hade velat få Aitik, men att det hade varit stora svårigheter därvidlag. Om jag minns rätt — jag skall inte vara alltför säker — fattade jag det så att det var ett hinder att LKAB låg i närheten och att det därför var tveksamt om man kunde låta Boliden komma dit. Därför misstänkte jag att man kanske kunde befara att om något annat bolag — inte Boliden — här ville göra någonting, skulle detta utgöra ett hinder. Därför är jag mycket glad över det sista som statsrådet anförde — det var det bästa! Jag hoppas en hel del förvaltningen på industriministern — det är min ärliga deklaration — och jag hoppas verkligen att det skall vända sig så att det blir en ljusnande framtid för vårt land uppe i norr, som har så mycket fint att bjuda på också när det gäller vatten, luft och annat som gör att människorna trivs. Jag har hört så mycket intressant om Rappenfältet, ja, man får väl t.o.m. betrakta det som sagor. Det sades t.o.m. att man funnit en stor sten där bestående av »nästan idel guld». Detta visar hur ryktet går, och då kan det vara nyttigt att ta ned de människor på jorden som ger sig hän åt sådana drömmar.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat om jag vill ta initiativ för att de amerikanska desertörerna och värn pliktsvägrarna skall få politisk asyl i vårt land. Enligt en långvarig och fast praxis i Sverige betraktas desertörer och andra krigsvägrare inte enbart på grund av sin desertering eller krigsvägran som politiska flyktingar vid tillämpningen av utlänningslagen. Det väsentliga är emellertid inte vilken formell status som de amerikanska desertörerna och andra krigsvägrarna har i vårt land utan vad som kan göras för att förbättra deras situation här, som de upplever som osäker och påfrestande. Det är detta som anförs som bakgrund till interpellationen och som också har framhållits i andra sammanhang. Det uttalande som regeringen förra veckan gjorde i dessa frågor bör undanröja den ovisshet som de amerikanska krigsvägrarna kan ha känt beträffande sina möjligheter att få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Genom de ökade anpassningsinsatserna för bl.a. denna kategori utlänningar i vårt land bör vidare deras sociala situation förbättras och förutsättningar skapas för att de skall finna sig till rätta här.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Under den tid som gått sedan jag framställde min interpellation den 14 januari har det hänt en hel del på detta område. Möten, demonstrationer, tidningsartiklar och uppvaktningar har visat att det finns en stark opinion bakom kravet på politisk asyl för de amerikanska vietnamkrigsvägrarna. Inrikesministern hänvisar i sitt svar till den regeringsdeklaration som avgavs för en vecka sedan. Vissa inslag i den deklarationen var glädjande, därför att de bör leda till en förbättring av situationen för de amerikanska vietnamkrigsvägrare som sökt fristad i vårt land. Att söka åstadkomma en sådan förbättring är givetvis målsättningen för den opinionsrörelse som utvecklats. Å andra sidan var dessa åtgärder ganska självklara. I andra avseenden kan man däremot inte uttala sig positivt om regeringsdeklarationen. Det avgörande är därvid att den inte tillmötesgår kravet att de amerikanska vietnamkrigsvägrare som så begär skall betraktas som politiska flyktingar och erhålla det skydd som följer därmed. Deklarationen är oklar och svår att tolka i flera avseenden. Vietnamkrigsvägrarna får inte den trygghet som de enligt mångas uppfattning har rätt till. Regeringens ståndpunkt är att det efter den avgivna deklarationen skulle sakna reell betydelse — som man uttrycker sig — för vietnamkrigsvägrar na att de inte betraktas som politiska flyktingar. Mot detta måste påpekas att alla sådana försäkringar genom hänvisning till praxis i realiteten blir föremål för politiska bedömningar hos det verkställande organet, i detta fall utlänningskommissionen. Det är självklart att politiska bedömningar skall göras. Det ligger i själva asylbegreppet. Stadgandena i utlänningslagen om fristad åt politiska flyktingar bygger ju också på det. Men denna politiska bedömning bör enligt min mening göras av regering och riksdag, inte av det verkställande organet.

Det måste enligt min mening vara riktigare att i stället som kriterium uppställa det politiska brott som desertörer och värnpliktsvägrare har begått. De amerikanska vietnamkrigsvägrarna betraktar ju också sig själva som politiska flyktingar. De ser sitt ställningstagande som klart politiskt. Det är en nedvärdering av vietnamkrigsvägrarnas omdömesförmåga att inte acceptera denna deras inställning. Det är ju inte heller något tvivel om att desertering eller vägran att göra värnplikt betraktas som politiska broft i Förenta staterna. Stränga straff utdöms för dessa brott. Det är svårt att förstå varför inte 2 § utlänningslagen tillämpas på de amerikanska vietnamkrigsvägrarna. Denna paragraf säger att politisk flykting skall garanteras en fristad här i riket, om inte synnerliga skäl talar mot detta. Som politisk flykting anses utlänning som utsätts för politisk förföljelse. Denna kan yttra sig dels i förföljelse på grund av härstamning, politisk uppfattning etc., dels i att vederbörande på grund av politiskt brott riskerar allvarligt straff. Det viktiga med ställningen som politisk flykting är att vederbörande enligt 33 och 54 §§ utlänningslagen inte får avlägsnas ur riket annat än under vissa exceptionella omständigheter. Detta skydd mot att med tvång avlägsnas från tillflyktslandet betraktas ju som det viktigaste inslaget i den s.k. politiska asylen. Inrikesministern säger att enligt en långvarig och fast praxis i Sverige personer inte betraktas som politiska flyktingar »enbart på grund av sin desertering eller krigsvägran». Jag vet inte exakt vad som därmed åsyftas — om det möjligen är de fåtaliga franska desertörerna i samband med algerietkriget. Att några hundra krigsvägrare söker skydd i vårt land är emellertid ett nytt fenomen, och den bedömning som görs måste rimligen anpassas till deras situation. De amerikanska vietnamkrigsvägrarna har gjort ett klart och modigt politiskt ställningstagande. De tar i handling avstånd från Förenta staternas barbariska utrotningskrig i Vietnam. Jag är bestört över att den svenska regeringen hävdar att detta icke har med politik att göra. Herr talman! Jag upprepar kravet att de amerikanska desertörer och värnpliktsvägrare, vilka ansöker därom, skall betraktas som politiska flyktingar. Ett sådant politiskt ställningstagande från regeringen skulle ge dessa unga män en väsentligt tryggare ställning. Om vi har den gemensamma inställningen att detta är eftersträvansvärt, hoppas jag att inrikesministern också skall kunna ge positiva besked på några frågor som jag anser nödvändiga med anledning av regeringsdeklarationen förra veckan. 1. I deklarationen talas om den som löper risk att sändas till tjänstgöring på krigsskådeplats. Hur stor skall risken vara att sändas till Vietnam för att uppehållstillstånd skall beviljas? Vad händer med en desertör som kommer hit, om risken att skickas till Vietnam i hans fall bedöms som liten? 2. Efter vilka bedömningsgrunder avser man att låta värnpliktsvägrare, s.k. draft resisters, stanna i vårt land? Jag vill erinra om att hårda straff utdömts mot värnpliktsvägrare i USA. Under perioden augusti 1967—juni 1968 var den genomsnittliga utdömda fängelsetiden 34 månader för denna grupp. I många fall utdömdes maximistraffet fem år. Är inte det straff som väntar i USA tillräckligt för att vederbörande skall beredas asyl i vårt land? 3. Vad menas med formuleringen »grövre brott» ställd i relation till bestämmelserna i 54 § utlänningslagen om den som »genom synnerligen grov brottslighet ådagalagt, att hans kvarblivande här skulle innebära en allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet»? 4. Vad kommer att hända vid vietnamkrigets slut? Vill inrikesministern avge en bestämd deklaration att de amerikanska desertörerna och värnpliktsvägrarna skall beredas en fristad i vårt land även efter det att kriget mot Vietnam upphört? 5. Vilket är regeringens avgörande skäl att inte ge de amerikanska vietnamkrigsvägrarna ställningen som politiska flyktingar? Varför följer man inte gällande lagstiftning? Vilka kriterier fordras enligt inrikesministerns uppfattning för att en person skall beviljas politisk asyl i vårt land?

Herr talman! Som jag sade i mitt svar till herr Hermansson betraktar vi inte desertörer och andra krigsvägrare som politiska flyktingar såsom detta begrepp definieras i vår utlänningslag.

På detta sätt har utlänningslagen tilllämpats mycket länge. Herr Hermansson är icke okunnig om att det under andra världskriget och även därefter har förekommit att flyktingar sökt sig hit av det skälet att de inte har velat deltaga i krigshandlingar. Senast gällde det franska medborgare som kom till Sverige därför att de icke ville deltaga i kriget i Algeriet. Jag vågar säga att vårt betraktelsesätt i detta avseende är internationellt vedertaget. Dessutom tror jag mig våga säga att Sverige är det land som gör den mest generösa tolkningen i detta avseende. Det borde inte vara omöjligt för herr Hermansson, som ändå är orienterad om förhållandena i Europa, att förstå att anledningen till att dessa desertörer har sökt sig till Sverige är att vi i verkligheten är tämligen generösa när det gäller att ge fristad för flyktingar. Det har vi inte blivit först nu, utan vi har varit det också tidigare. Detta borde göra, tycker jag, att herr Hermansson kunde ha inskränkt sig till att hålla första delen av sitt anförande där han uttalade tillfredsställelse över att regeringen tillmötesgått honom och andra som har pekat på den svåra situationen för dessa unga amerikanska medborgare. Jag vet inte om jag gör herr Hermansson ledsen, men jag vill påpeka att denna fråga aktualiserats redan innan herr Hermansson framställde sin interpellation. Min företrädare som inrikesminister hade lagt märke till att det var åtskilligt som pekade på att dessa 200 amerikanska ungdomar i vårt land brottades med problem av skilda slag och att man hade anledning överväga vad som kunde göras för att förbättra deras ställning. När jag kom till departementet förelåg därför redan en promemoria i vilken förutsättningarna i detta avseende analyserades. Det är riktigt som herr Hermansson säger, att en uppföljning skett genom demonstrationer och uttalanden från olika håll. Jag betraktar det som mycket glädjande att så många människor givit till känna ett intresse för att vi skall försöka ge även denna grupp av invandrare möjligheter till anpassning i vårt samhälle. Anledningen till att dessa utlänningar haft det svårare än andra är kanske att de, så att säga, inte samlade kommit in i landet utan de har anlänt som enskilda personer eller i smärre grupper. Deras motiveringar för att ha sökt sig till Sverige är ytterst skiftande. Herr Hermansson ger inte en riktig beskrivning av verkligheten när han utgår ifrån att dessa människor över lag har en medveten politisk orientering och att de skulle ha sökt sig till Sverige av det skälet att det inte står i överensstämmelse med deras politiska övertygelse eller annan ideell inställning att delta i krig. Motiveringarna är ytterst skiftande. Jag tror att det vore en fördel om vi kunde fortsätta den praxis vi hittills har haft, nämligen att betrakta en grupp människor, som kommer till vårt land på detta sätt, just som krigsvägrare och desertörer. Från dessa förutsättningar bör vi även ta emot dem. Att vid prövning om uppehållstillstånd försöka klargöra, om det föreligger tillräckligt hög grad av politiskt engagemang och att man vid en sådan bedömning skulle kunna vidga tillämpningen av vår utlänningslag långt utöver vad man kan göra med den lydelse och motivering som lagen har i dag vore inte riktigt. För att tillgodose berättigade intressen skulle vi nödgas försöka skapa förutsättningar för att från även andra utgångspunkter bedöma de enskilda fallen. Jag har ibland hyst den misstanken att herr Hermansson och en del andra som uttalat sig vill föra fram denna fråga i eit politiskt syfte och att det kanske inte så mycket gäller omtanken om desertörerna och deras situation. Herr Hermansson har i dag givit uttryck för motsatsen, och jag får väl tro honom på hans ord. Jag hoppas också att alla de som visat sitt intresse för dessa grupper nu också kommer att ta vara på möjligheterna att hjälpa till för att få dem inpassade i samhället. Arbetsmarknadsstyrelsen kommer att vidta åtgärder för att möjliggöra för dessa unga pojkar att få utbildning i vårt språk, att få en yrkesorientering o. s. v. Därför har man bl.a. för avsikt att ordna en internatkurs. Jag tror att det skulle vara mycket värdefullt om de grupper, som nu tillvunnit sig desertörernas och vapenvägrarnas förtroende, ville medverka till att dessa accepterar de möjligheter som tillskapas för en viss utbildning. Vi måste ändå komma ihåg att däri ligger de nödvändiga förutsättningarna för att dessa pojkar skall kunna inpassas i vårt samhälle; de måste få möjlighet att genom arbete försörja sig och känna sig som nyttiga individer i vårt land. Det är klart att de kan få vissa arbeten även om de inte behärskar språket, men det blir då bara fråga om sådana arbeten som de förmodligen känner en mindre lust att syssla med. Att problemet är svårt, även om det bara rör sig om 200 människor, borde herr Hermansson kunna förstå. När de inte kan vårt språk och inte har någon yrkesutbildning, är det klart att vi inte alltid har möjlighet att placera dem på de uppgifter som de själva är mest tilltalade av att få. Det här är ett stort problem inte ba ra för den grupp som sökt sig hit som desertörer, utan det gäller också andra utländska medborgare, som kanske kommit hit som ett resultat av de humanitära aktioner vi gjort. Naturligtvis har vi i ett läge, där arbetsmarknaden visat kärvhet, ännu större svårigheter än förut att inplacera dem. Därför måste sådana insatser, som regeringen avser ati göra, fullföljas med större kraft än hittills. Jag hoppas att de skall kunna ge eit gott resultat. Herr Hermansson har ställt en rad frågor, som han vill att jag skall besvara. Han sade också något om att det ankommer på riksdagen att uttolka stadgandena i utlänningslagen. Jag vet inte vad herr Hermansson avsåg med denna formulering. Om han menade att regeringen vid handläggningen av denna fråga skulle ha brutit mot gällande lag, har han väl ett annat forum för att väcka frågan. Jag tror att vi har gjort en riktig tolkning av den gällande lagen. Om herr Hermansson inte är till freds med lagen, måste han utnyttja möjligheterna att genom motion eller på annat sätt få frågan prövad av riksdagen. Jag övergår till de frågor som herr Hermansson preciserade. Han frågade: Vad menar man med formuleringen »löper risk att sändas till krigsskådeplats»? Jag skulle nästan vilja ställa en motfråga till herr Hermansson om hur han uppfattar det. Detta problem är nämligen oerhört svårt. Det amerikanska värnpliktssystemet är annorlunda uppbyggt än vårt. Man kallas till en första mönstring, då det egentligen bara är fråga om huruvida man skall placeras in i värnkraften, d.v.s. om man skall räknas till den del av befolkningen som kan tas ut till värnpliktstjänstgöring. Sedan kommer ett andra tempo, vari det sker en viss testning och inplacering i olika grupper. Det skulle föra för långt att gå in på en närmare analys. vägrare det ögonblick då man säger att någon gör sig skyldig till krigsvägran? Vi har icke klart preciserat det i uttalandet, ty det är faktiskt icke möjligt att konstruera just det exempel som krävs. Enligt' min "mening måste alla de omständigheter, som anförs när en flykting kommer hit, prövas så att man får se vilken totalsituation denne befinner sig i. Det finns f.ö. också i kommunikén ett tredje rum för inplacering, där det kan göras en vidare bedömning av huruvida personen i fråga skall få stanna i vårt land. Om vi snävt hade tolkat uttrycket »löper risk att sändas till krigsskådeplats», är det möjligt att vi redan med det material som nu finns formellt hade kunnat avgöra saken. Skall det föreligga en inkallelseorder, skall man vara transporterad eller på väg att transporteras till Vietnam eller skall risken anses inträffa först när man sändes ut på krigsskådeplatsen? Det är svårt att ha en bestämd mening om detta. Herr Hermansson begär nog för mycket av mig, när han vill att jag skall ge ett klart besked. Jag menar att omständigheterna i det enskilda fallet får ligga till grund för avgörandet. Den andra frågan gällde grunderna för att andra värnpliktsvägrare skall få stanna. Jag vill hänvisa till att vi följer en regel, som — det har jag redan nämnt — är konstituerad sedan länge. Jag har också pekat på att vi har en generösare syn på dessa ting än många andra länder. Jag tror att det med dessa erfarenheter bör kunna sägas att vi har en utbildad praxis, som ger ett svar i detta avseende. Sedan för herr Hermansson sitt resonemang längre. Gudskelov är det hittills ändå bara en mindre del av dessa pojkar som har gjort sig skyldiga till brott av olika slag. Herr Hermansson vill nu att jag skall precisera hur det brott, som en amerikansk pojke begår, skall se ut för att han skall utvisas från vårt land. Herr Hermansson är medveten om att vi beträffande politiska flyktingar "har en formulering, som säger att den som begår ett grovt brott i vårt land kan utvisas. Han vill väl ha en utfästelse från mig att just denna grupp av människor som vi nu talar om skall ha rätt att begå ungefär lika grova brott som om de hade politisk asyl. är det detta herr Hermansson menar? Jag kommer inte att ge svar på den frågan, utan denna får vi ta ställning till när ett sådant fall föreligger.

Men, herr Hermansson, inte kan det ligga i någons intresse att vi i dag gör det uttalandet att en människa, som här begår våldshandlingar av olika slag eller i övrigt ställs inför domstol, till varje pris skall ha rätt att känna säkerhet. Låt oss vänta med den diskussionen tills vi har ett aktuellt ärende! Herr Hermansson har då möjlighet att återkomma. Vad händer när vietnamkriget tar slut? Ja, vi har sagt att enbart den omständigheten, att kriget upphör i Vietnam, inte kommer att föranleda att dessa pojkar skickas i väg. Herr Hermansson har kunnat läsa i vissa tidningar, uttalanden och demonstrationsparoller att de amerikanska desertörerna ständigt löper risk att bli utvisade; de går i ängslan för att kriget skall upphöra i Vietnam. Vi har klart sagt ifrån att den nuvarande regeringen inte kommer att ta vietnamkrigets upphörande som intäkt för att visa ut dessa pojkar. Den femte frågan har jag redan svarat på. Herr Hermansson återkommer i den till hela det problem som vi nu diskuterar och vill att regeringen skall förklara varför den inte velat inse att dessa ungdomar är politiska flyktingar och skall behandlas som sådana. Jag har i mitt anförande försökt visa att det inte är fråga om någon konstruerad inställning på grund av att det rör sig om amerikanska medborgare. De har rönt samma behandling som andra människor som har kommit till vårt land för att de inte velat delta i krig. Vad finns det, herr Hermansson, för anledning för regeringen att säga att vi nu skall tillämpa ett annat betraktelsesätt? Vad skulle det medföra för konsekvenser när det kommer flyktingar från andra länder som kanske åberopar samma skäl men utifrån helt andra ideologiska utgångspunkter? Jag undrar om herr Hermansson skulle vara så tilltalad av att de också betraktades som politiska flyktingar.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för vad han sade i de sakliga delarna av sitt anförande — de små insinuationer som var inströdda kunde han ha besparat sig. När man tar upp en fråga som denna är naturligtvis anledningen därtill att man tycker att den rör ett svårlöst problem och att dessa unga män har en besvärlig ställning i vårt land. Alla som något försökt sätta sig in i problemet har också upptäckt de svårigheter som föreligger. Det är skälet till att krav har förts fram på att de amerikanska vietnamkrigsvägrarna skall få ställning som politiska flyktingar. Inrikesministerns eget anförande visade vilka utomordentligt stora problem som kan uppstå med de kriterier som regeringen uppställer i denna fråga. Jag skall kommentera de svar på dessa fem punkter som inrikesministern gav. Det är alldeles självklart att det är mycket svårt att tolka regeringens deklaration och formuleringen däri om »risk att sändas. till tjänstgöring på krigsskådeplats», d.v.s. i detta fall till Vietnam. Nu ville inrikesministern att jag skulle tolka detta. Vad jag velat påvisa är det orimliga i och de svårigheter som följer av att man har denna bedömningsgrund. Det blir nämligen alltid i detta fall fråga om subjektiva tolkningar. När kravet på politisk asyl förs fram, så sker det därför att man så att säga vill ha en säkrare grund för behandlingen av dessa fall. Jag vill därför inte tillmötesgå inrikesministerns önskan att göra en tolkning på denna punkt; jag tycker att principen är felaktig och har alltså ingen anledning att söka tolka den. Det är svagheten i denna princip som jag. vill påvisa. Jag tror att det vore lyckligare både för regeringen och för den grupp det gäller om man använde sig av andra kriterier för att bevilja uppehållstillstånd. Jag har inte sagt att regeringen handlat mot gällande lagstiftning. Jag förde ett principiellt resonemang om att det var olämpligt att den verkställande myndigheten skulle göra denna politiska tolkning och denna prövning.. Jag betraktade visserligen regeringen och riksdagen som ett i detta sammanhang — jag ansåg att det var dessa båda statsmakter som skall utfärda föreskrifter om tolkning av en lag, som i vissa fall är svårtolkad. Men jag kan stryka riksdagen och säga, att det vore riktigare att regeringen gjorde den politiska bedömningen genom att förklara, att. den i princip betraktar. de amerikanska krigsvägrarna som politiska flyktingar. Den svårighet som' inrikesministern pekade på blir ännu 'större just när det gäller krigsvägrarnas fall — dessa draft resistors. För dem blir det ännu. mer godtyckligt med nuvarande regler när det gäller att fastställa. om de löper risk att återsändas till Vietnam. Här är fältet fritt för subjektiva bedömningar. Jag och många med. mig tycker att de höga straff, som "väntar dem i. USA, bör vara ett tillräckligt kriterium när frågan om att bevilja dessa unga män uppehållstillstånd i vårt land skall prövas. "Inrikesministern säger nu att regeringen gjort ett mycket klart uttalande om att de amerikanska vietnamkrigsvägrarna skall få stanna här också när kriget i Vietnam har upphört. Jag uppskattar mycket ett sådant klart uttalande, eftersom jag anser att formuleringen i regeringsdeklarationen förra veckan var något kryptisk. Varför skall man ha en sådan formulering? Jag tycker att det är bättre att göra formuleringen positiv, så att man ger de amerikanska vietnamkrigsvägrarna en bestämd försäkran om fristad i vårt land när kriget är slut; Jag tillåter mig att tolka inrikesministerns förklaring som en sådan positiv deklaration. Vidare anför regeringen — och därmed kommer vi in på frågan om vad som skall konstituera politiskt flyktingskap — att det inte spelar någon roll vilken formell status vietnamkrigsvägrarna har. Men jag anser att detta är viktigt, eftersom det enligt utlänningslagen är av Betydelse för det skydd flyktingarna åtnjuter. I verkligheten tar utlänningskommissionen respektive utlänningsnämnden ställning till frågan om politisk asyl, eftersom det i protokollen brukar stå »bedömes NN icke vara politisk flykting». Vi är då tillbaka vid den »långvariga och fasta pråxis» som inrikesministern talar om och som enligt hans mening skall vara det avgörande när man fasthåller "dessa kriterier. Jag tror nu inte att det är så lyckat att göra en hänvisning till svensk flyktingpolitik under det andra världskriget; mycket av den praxis som utvecklades då är verkligen inte av den karaktären att det bör vara ett föredöme för vår nuvarande flyktingpolitik. Det tror jag att inrikesministern är överens med mig om. Sedan dess har fallet med algeriet flyktingarna inträffat. De var inte många — jag har inte exakta uppgifter om hur många de var men, det går i varje händelse inte att jämföra det fallet med USA-desertörerna. Det är ett nytt problem som vi har fått. När det gäller USA-desertörerna är det enligt min mening berättigat att göra en annan bedömning. Inrikesministern sade att skyldighet att göra värnplikt inte får betraktas som politisk förföljelse. Därför, menade han, kan värnpliktsvägrarna — jag vet inte om han inkluderar också desertörerna i den gruppen och menar att skyldighet att gå ut i krig och skjuta ihjäl människor är en medborgerlig skyldighet — inte betraktas som politiska flyktingar. Men jag vill erinra om att det i utlänningslagen talas om olika former av politisk förföljelse: dels förföljelse på grund av härstamning, politisk uppfattning etc., dels förföljelse som består däri att man på grund av politiskt brott riskerar allvarligt straff. Jag har mycket svårt att förstå varför den formuleringen i utlänningslagen inte skulle vara tillämplig på de amerikanska desertörerna och övriga krigstjänstvägrare. Vad de riskerar i Förenta staterna är ju just ett allvarligt straff för sitt ställningstagande.

De känner inte sin ovisshet och otrygghet undanröjd genom regeringsdeklarationen. De hälsar med glädje de förbättringar som bör kunna åstadkommas efter denna, men otryggheten och ovissheten finns ty värr kvar. Ett uttalande om att amerikanska vietnamkrigsvägrare skall betraktas som politiska flyktingar i vårt land skulle därför vara av stor betydelse för de desertörer och värnpliktsvägrare som redan finns här, och framför allt för dem som ser en tillflykt i Sverige som en möjlighet att vinna en fristad undan politisk förföljelse bl.a. i form av allvarliga straff. Jag vill därför upprepa min vädjan till regeringen att ta denna sak under förnyad prövning.
Herr talman! Herr Hermansson har en felaktig utgångspunkt för sitt resonemang. När man tillämpar utlänningslagen på flyktingar blir det ju alltid fråga om en individuell prövning av varje särskilt fall. Alla omständigheter som åberopas kommer med vid bedömningen av den som söker en fristad i vårt land, vare sig han är politisk flykting eller har kommit hit som desertör, och varje sådant enskilt fall prövas ju noga. Herr Hermansson vill att jag skall göra en deklaration beträffande de omständigheter som skall föreligga för att en desertör eller krigsvägrare skall få stanna. Men han medgav ju själv att det är mycket svårt att precisera dem! Jag kan inte göra en sådan deklaration herr Hermansson; varje sak jag skulle kunna räkna upp här kan leda till att man åberopar det. Man kommer då kanske att i propagandan formulera det så: Bränner: du din inkallelsesedel så har du gjort dig skyldig till en sådan handling som ger dig rätt till en fristad i Sverige. Detta är inte fantasier, herr Hermansson, utan det är realiteter jag talar om. Det skulle väl vara alldeles tokigt om vi löste dessa problem så att endast en formell demonstration i ett eller annat avseende vore tillräckligt för att få betryggande säkerhet att få stanna i vårt land. Det kan ju inte vara meningen. Vi skall naturligtvis göra vår bedömning i sådana här fall såsom vi gjort hittills; varje fall måste prövas med utgångspunkt från de omständigheter som föreligger i fallet i fråga. En jämförelse som herr Hermansson gjorde överraskade mig något. Han sade att det rör sig om ett par hundra, men det var inte så många från Frankrike då kriget i Algeriet pågick. Jag tror det var en felsägning — inte menar väl herr Hermansson att vi skall tillämpa principerna olika beroende på hur många det gäller. Skulle vi, om det kommer ytterligare kanske ett hundratal, införa en ny bedömning? Självfallet inte! Jag tror inte att herr Hermansson menade detta. Det väsentliga är väl ändå att dessa flyktingar har behandlats på samma sätt som andra flyktingar som har kommit hit. Därför borde herr Hermansson inte behöva driva denna fråga så hårt som han har gjort. Han påstår nu — vilket är överraskande för mig — att dessa desertörer och krigsvägrare icke ser sin situation ändrad utan lever kvar i samma osäkerhet även sedan regeringen har avgivit sin deklaration. Jag undrar om herr Hermansson verkligen har möjlighet att göra en sådan bedömning och ett sådant påstående. Jag tror: att herr Hermansson har alldeles fel om han tror att dessa amerikaner är så tilltalade av att han för deras talan och behandlar dem som ett kollektiv. Jag har sett vittnesmål som går i annan riktning. De har vänt sig mot kriget och kommit hit som flyktingar men har icke velat enrolleras i herr Hermanssons fållor. Jag hoppas att dessa unga pojkar har fått det beskedet, att de kan påräkna det svenska samhällets stöd på samma sätt som vi ger stöd åt andra flyktingar, som kommer till vårt land, och skall betraktas på samma sätt som dessa. De skall ha möjlighet att få utbildning, och de skall ha möjlighet att komma in i det svenska arbetslivet. Jag tror inte att herr Hermansson vill gå längre och säga att de bör ha en favoriserad ställning i förhållande till andra flyktingar. Genom sin deklaration bör regeringen ha kunnat undanröjt de funderingar som möjligen kan ha funnits om att desertörerna icke skall ha rätt att vara kvar i vårt land och bli inpassade i vårt svenska samhälle. Jag har i motsats till herr Hermansson den uppfattningen, att deklarationen har varit välkommen för många och kanske har löst ett svårt problem. Det är nämligen uppenbart att de människor, som hamnar i en sådan här situation, måste ha stora problem att dras med, och det är därför som regeringen har velat göra ett uttalande av denna art. När vi talar om de straff som väntar i Amerika bör man kanske inte ge intrycket att det rör sig om långvariga och svåra straff. Jag vågar inte ha någon bestämd mening om hur en desertör, som tvångsvis skickades över till Amerika, skulle behandlas — det enda jag kan uttala mig om är hur det har gått för dem som hittills har återvänt. Vi vet att de har fått fängelsestraff på högst sex månader. Många av dem har också frivilligt åtagit sig att gå tillbaka till Vietnam — det sista är naturligtvis en sak som komplicerar bedömningen något, men i varje fall för dem, som hittills har återvänt till Amerika, rör det sig om straff av den storleksordning jag har nämnt. Jag har velat redovisa detta, eftersom det kanske inte har kommit fram tidigare hur de återvändande desertörerna har behandlats. Jag var angelägen att anföra det till protokollet.

Herr talman! Jag har det intrycket att inrikesministern inte riktigt lyssnade till vad jag sade i mitt förra anförande. I annat fall skulle han inte tagit upp någon polemik på en viss punkt. Jag uttryckte mig inte så, att de amerikanska krigsvägrare från Vietnam som finns här inte skulle ha upptäckt eller kan vänta sig någon förändring i sin situation genom förra veckans regeringsdeklaration. Tvärtom sade jag att de med glädje hälsade de förbättringar som bör kunna åstadkommas efter regeringsdeklarationen men att otryggheten och ovissheten fortfarande finns kvar, detta enligt vittnesbörd i varje fall från flera av dessa vietnamkrigsvägrare. Det kan finnas olika grader av ovisshet och otrygghet också. Det är inte säkert att man på en gång kan komma från otrygghet till fullständig trygghet. På den punkten tror jag därför att polemiken var obehövlig med hänsyn till vad jag sade i mitt förra anförande. I och för sig är det riktigt som inrikesministern här sade, att de desertörer som återvänt frivilligt och i vissa fall förklarat sig villiga att samarbeta med de amerikanska myndigheterna har ådömts straff på exempelvis sex månaders fängelse. Den som efter desertering återvänder frivilligt betraktas nämligen på ett annat sätt än de som inte gör det. Vi har, som inrikesministern sade, inget exempel på desertörer som tvångmässigt har återförpassats till Förenta staterna. Men tyvärr kan man hysa en befogad fruktan för att desertörer i en sådan situation skulle dömas till betydligt hårdare straff än de sex månaders fängelse som nu har utdömts. De uppgifter som jag lämnade om värnpliktsvägrarnas situation tror jag inte heller går att bestrida. Det är naturligtvis riktigt, som inrikesministern säger, att den här gruppen inte är helt enhetlig. Det finns blandade motiveringar för vägran att gå ut i kriget mot Vietnam och för vägran att inställa sig till värnpliktstjänstgöring, men det övervägande antalet av de vietnamkrigsvägrare som finns här i landet har enligt min uppfattning vägrat att deltaga i kriget mot Vietnam av politiska skäl. Jag tycker inte att vi behöver tvista om procentuella fördelningar inom den här gruppen. Något sådant är ju mycket svårt att utröna. Den grupp som jag har talat om är naturligtvis de desertörer som betraktar sig som politiska flyktingar och därför vill ha politisk asyl. Och jag har fortfarande utomordentligt svårt att förstå varför denna grupp inte skall kunna erhålla status som politiska flyktingar. Det finns många fall i detta sammanhang där en mycket omfattande politisk verksamhet har bedrivits och där jag tycker det är helt obestridligt att det politiska flyktingskapet har konstituerats. Inrikesministern säger att regeringen inte kan göra några allmänna uttalanden om de kriterier enligt vilka krigsvägrare från Vietnam skulle beviljas politiskt flyktingskap i vårt land, därför att detta skulle innebära vissa faromoment. Men jag vill påpeka att regeringen och inrikesministern anser sig kunna göra så att säga motsatta uttalanden i frågan huruvida vietnamkrigsvägrarna skall betraktas som politiska flyktingar i vårt land eller inte. Jag har väldigt svårt att förstå skillnaden mellan dessa båda ställningstaganden. Inrikesministern menar att han kan göra det negativa ställningstagandet; det har han s.a.s. rättighet att göra. Men det positiva ställningstagandet anser han sig inte kunna göra. Jag förstår uppriktigt sagt inte skillnaden i denna inställning.
Herr talman! Herr Hermansson kommer envist tillbaka till den här frågan om politiskt flyktingskap. Jag förstår honom, han vill ju använda de frågor vi diskuterar som en politisk karamell för att på hemmaplan möjligen åstad komma en opinionsyttring. Vi får väl finna oss i att herr Hermansson kommer att fortsätta med detta. Men jag tror att diskussionen och de klarlägganden som nu har gjorts för flertalet människor i vårt land är till fyllest, d.v.s. att man fått klart för sig att.de här unga pojkarna kommer att få en hygglig behandling i vårt land. Vi kanske ändå skall ha klart för oss — jag vill inte sluta denna diskussion utan att också ha sagt det — att deras situation är svår av många skäl. Det är alldeles uppenbart att redan det att komma från ett annat land hit till vår miljö och nya förhållanden i och för sig kan innebära en påfrestning, som för en del ökas av att de kanske kommer från en krigsskådeplats med allt vad det kan betyda i fråga om att påverka deras inställning. Därför tycker jag att man hittills litet för ensidigt har inriktat kritiken mot myndigheterna, då man sagt att dessa inte har visat intresse för att hjälpa dessa flyktingar och att de blivit illa behandlade här. Jag tror att det är en felaktig beskrivning. Emellertid tror jag dessutom att vi kan göra mera än vad vi har gjort för deras anpassning här. Vid de kontakter jag hade förra veckan — det var flera delegationer som uppvaktade mig — var inställningen olika. Det fanns de som resonerade uteslutande om att få status som politiska flyktingar för denna grupp. Men det fanns andra och, såvitt jag kan förstå, betydelsefulla organisationer på detta område som har desertörernas förtroende som sade mig: Vi är verkligen intresserade av dessa anpassningsåtgärder. Vi skall gärna bjuda till och gärna samarbeta med myndigheterna för att dessa unga pojkar skall ta vara på de utbildningsmöjligheter som nu ges. Det gladde mig särskilt. Jag vet att man också inom arbetsmarknadsstyrelsen och andra myndigheter har sett det som något glädjande, och jag tror att man därmed har skapat förutsättningar för att kunna nå ett positivt resultat av de åtgärder som nu har beslutats. Emellertid är det väl för tidigt att nu ge ett betyg över det. Jag vill säga att regeringen har visat en god vilja i detta sammanhang, och jag är övertygad om att de myndigheter som har att verkställa vad som sägs i denna deklaration också kommer att arbeta i den andan. Vi får väl se hur det går. Herr Hermansson får väl återkomma, om det visar sig att vi kapitalt har misslyckats och felbedömt situationen.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig med vilka åtgärder regeringen ämnar förebygga att, i händelse av arbetskonflikt, berörda myndigheter tar uttalanden i direktiven för konfliktdirektivutredningen och i själva utredningen till intäkt för en ny och vidsträcktare tillämpning av konfliktdirektiven, som strider mot de principer som hittills följts. Regeringen har nyligen till lagrådet remitterat förslag till nya bestämmelser om ' samhällets neutralitet vid arbetskonflikt, s.k. konfliktdirektiv. Innan deita förslag har prövats av riksdagen och nya regler har utfärdats gäller emellertid självfallet de nuvarande konfliktdirektiven, som beslutades av riksdagen åren 1933 och 1934. Skulle arbetskonflikt bryta ut inom den närmaste framtiden, ankommer det i första hand på arbetsmarknadsmyndig heterna att med tillämpning av nuvarande konfliktdirektiv på sitt ansvar pröva de konkreta fallen med ledning av förarbetena till gällande direktiv och tidigare praxis vid tillämpning av dem och med hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall. Jag anser mig därför inte böra här i riksdagen uttala mig generellt om tolkningen och tillämpningen av gällande bestämmelser. Så mycket vill jag emellertid säga, att jag i motsats till herr Hermansson inte uppfattar direktiven för utredningen eller dess ställningstagande så, att de skulle innebära grund för en vidsträcktare tillämpning än hittills av nuvarande konfliktdirektiv, utan bara så, att de utgör försök att tillämpa gamla bestämmelser i en ny situation. Hur regeringen ser på denna nya situation framgår av det till lagrådet remitterade förslaget.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern även för svaret på min andra interpellation. Just nu pågår avtalsförhandlingar som bl.a. gäller den stora privatägda delen av näringslivet. Det är stor skillnad på parternas ståndpunkter och risk finns för en konflikt som kan bli omfattande. I detta läge är det utomordentligt viktigt att det råder fullständig klarhet om hur de statliga myndigheterna i händelse av konflikt avser att tillämpa gällande s.k. konfliktdirektiv, d.v.s. regler om att vissa grupper av löntagare kan avstängas från arbetslöshetskassa och arbetslöshetshjälp. Nu är läget det att en offentlig utredning under fjolåret framlade förslag till nya sådana konfliktdirektiv. Förslaget innebar en skärpning av en gammal klasslagstiftning, en kraftig utvidgning av begreppet »indirekt berörd vid arbetskonflikter» i förhållande till de gamla konfliktdirektiven i deras hittillsva rande tillämpning. Förslaget har rönt stark kritik. Att döma av en hastig granskning av den lagrådsremiss som i sår blev tillgänglig från trycket har regeringen tagit viss hänsyn till denna kritik vid utformningen av propositionen. Jag får återkomma till kvarstående kritiska synpunkter i samband med riksdagsbehandlingen. Tills vidare gäller emellertid de gamla konfliktdirektiven som beslutades av en borgerlig riksdagsmajoritet åren 1933 och 1934. Dessa förutsätter avstängning från kassaersättning och arbetslöshetshjälp inte bara för den som är direkt indragen i konflikt, d.v.s. strejkar eller blivit utsatt för lockout. Avstängningen drabbar också den som betecknas som indirekt berörd, d. v. s. enligt förordningens ordalydelse »den, som eljest blivit arbetslös i anledning av konflikten och vilkens löneoch anställningsvillkor skäligen kunna antagas röna inverkan av densamma». Tillämpningen av de ganska tänjbara bestämmelserna åvilar arbetsmarknadsstyrelsen, tidigare socialstyrelsen. Vid tillämpningen har hittills bl.a. den principen gällt att likhet i avtal och avtalssituation med de direkt konfliktberörda har krävts för att en löntagare skall kunna betraktas som indirekt berörd vid arbetslöshet till följd av konflikten.

Jag skall erinra om de uttalanden jag syftar på. I direktiven för utredningen hävdade chefen för inrikesdepartementet att »systemet med centrala förhandlingar som berör stora områden av arbets marknaden kan vid en konflikt medföra att lönevillkoren för ett mycket stort antal anställda som blir indirekt arbetslösa påverkas av konflikten».

Det torde framgå av interpellationen att jag är bestämd motståndare till en utvidgad tilllämpning av konfliktdirektiven. Min inställning är att alla statliga stridsåtgärder mot s.k. indirekt konfliktberörda arbetslösa bör bort. Vad det handlar om är i stället risken för att berörda myndigheter tar dessa uttalanden, som jag citerat, till intäkt för en ny och mer vidsträckt tillämpning av konfliktdirektiven. Uttalandena var — det framgår av de anförda citaten — av sådan art att denna risk inte kunde uteslutas, särskilt mot bakgrund av det förslag som utredningen ställde. Man borde ha skrivit på ett annat sätt både i direktiven och i utredningen. Nu har inrikesministern gjort ett klart uttalande, där han säger ifrån att han »inte uppfattar direktiven för utredningen eller dess ställningstagande så, att de skulle innebära grund för en vidsträcktare tillämpning än hittills av nuvarande konfliktdirektiv». Därmed är syftet med min interpellation uppnått. Med synpunkter på regeringspropositionen får jag som sagt återkomma i vanlig ordning.

Herr talman! Konstitutionsutskottets utlåtande nr 8 innebär i allt utom det rent formella ett bifall till den motion som behandlas i utlåtandet. Som vi just hörde går utskottets hemställan ut på avslag på motionen, men den utförliga motiveringen går i en annan riktning. Från utskottets sida understryker man starkt just vad motionärerna önskat, nämligen att lagstiftningsoch utredningsarbetet på offentlighetsintressets område skall inriktas på att befästa, inte på att begränsa offentlighetsprincipens tillämpning i vårt land. Det kan tyckas onödigt att i ett sådant sammanhang dels foga ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande, dels ta till orda i kammaren när motionen alltså i verkligheten är tillstyrkt trots avslagshemställan, men jag vill bara med några ord motivera varför vi har gjort på detta sätt. Avslaget som utskottet förordar beror på att ett utredningsarbete just skall sättas i gång och att det inte är normalt att riksdagen lägger sig i direktivutformningen för offentliga utredningar. En skrivelse från riksdagens sida om vad utredningen bör gå ut på skulle kunna uppfattas som en inblandning i direktivskrivningen. Det har utskottet inte velat vara med om och detta är anledningen till den formella hemställan om avslag på motionen. Fru Segerstedt Wiberg i första kammaren och jag har alltså — som vi framhåller i ett särskilt yttrande — ansett att riksdagen på den här punkten kunde inte bara genom ord i en motivering utan även i handling genom beslut om ett uttalande ha anslutit sig till motionsförslaget. Jag menar att man kan göra det och kanske borde göra det i ett fall som detta, därför att på offentlighetens och tryckfrihetens område har riksdagen sedan ett par hundra år alldeles särskilda traditioner att vårda, ett alldeles särskilt förpliktande arv att förvalta. Den nuvarande sekretesslagen tillkom år 1937. Den har sedan dess ändrats 31 gånger, alltså i stort sett en gång om året. De ojämförligt flesta ändringarna har gått ut på att begränsa offentligheten, att lägga nya områden under sekretess. På det sättet har de områden som är undantagna offentlighetsprincipen kommit att växa. Man kan visserligen säga att relativt sett har offentlighetsprincipens tillämpning vidgats i den meningen att den så kallade offentliga sektorn växer och allt vidare områden av samhällslivet dras in under den offentliga förvaltningen och därmed under = offentlighetsprincipen. Jag tror emellertid att det i stor utsträckning är en fiktion, ty samtidigt går tendensen i den andra riktningen genom att allt fler och bredare sektorer av samhällslivet läggs under sekretess. Jag kan inte värja mig för intrycket att vi många gånger begåvat oss med vad som skulle kunna kallas en sorts bekvämlighetssekretess. Det kanske hellre talas om effektivitetsskäl men i verkligheten vill man av bekvämlighetshänsyn slippa ifrån det ofta litet svårhanterliga systemet att nödgas agera under offentlig insyn i allt vad man gör. Men om vi är överens om — och det är vi väl — att offentlighetsprincipen skall råda i vårt samhälle, får vi vara beredda på att detta kostar och kostar rätt mycket både när det gäller effektivitet och uppoffrad bekvämlighet. Vid många tillfällen kan det komma att te sig mycket besvärligt och då kan det synas vara en enkel utväg att underlätta arbetet genom att lägga ett nytt område under sekretess. Det är dessa frestelser det gäller att motstå, eftersom offentlighetsprincipen spelar en så grundläggande roll i hela det system som gör vårt land till en rättsstat liksom för hela den rättsliga kontrollen och enskilda människors rättssäkerhet. Avstegen måste därför vara så få som möjligt.

Om det finns några naturliga fiender till dessa värden bör man söka dem i förvaltningen som har sin topp i regeringen. Det är alltså det normala i samhället att riksdagen, folkrepresentationen, ständigt bevakar och försvarar sådana värden som tryckfriheten och offentlighetsprincipen. Detta arv, denna naturliga arbetsfördelning, gör det enligt min mening möjligt för riksdagen att även inför ett utredningsarbete som snart skall igångsättas göra sin stämma hörd utan att därmed på något otillbörligt sätt frångå de vedertagna arbetsprinciper som vi själva ålagt oss här i huset. Det är inte mycket att tvista om men jag tycker att det hade varit bra om den utredning som snart skall börja sitt arbete fått med sig på vägen de orden att man, om man är ute för att befästa och utvidga offentlighetsprincipen, med stor säkerhet kan räkna med riksdagens stöd och förståelse. Motsätter man sig de tendenser till en vidgning av sekretessen som utan tvivel finns, behöver man inte befara att man inte har riksdagen bakom ryggen. Det var bland annat detta som fru Segerstedt Wiberg och jag önskade få understrukit och därför har vi i ett särskilt yttrande framhållit, att utskottet något kunde ha konkretiserat sin skrivning om vad det önskar av det kommande utredningsarbetet. Jag har, herr talman, emellertid inget yrkande.

Herr talman! Riksdagen tog för en liten stund sedan ställning till konstitutionsutskottets utlåtande nr 8 med anledning av en motion vars yrkande kan synas gå stick i stäv mot yrkandet till motion nr 246 i denna kammare av mig och några kammarkamrater och motion nr 95 i första kammaren av fru Grethe Lundblad och herr Mårtensson. Vi ifrågasätter varken offentlighetsprincipen eller offentligheten vid domstolsförhandlingar. Jag tror inte att den mest hängivne försvarare av offentlighetsprincipen gör några invändningar mot de synpunkter som framförts av mig och mina medmotionärer. Det behövs inget stort mått av fantasi och inlevelseförmåga för att förstå hur det skall kännas att inför sittande rätt, släkt och vänner, okända åhörare och representanter för pressen få andra människors subjektiva omdömen om ens person offentliggjorda. I de fall där den tilltalade frias från brottet skulle en sådan handläggning av personundersökningen förefalla i högsta grad stötande för rättskänslan. Nu kan sägas att möjlighet finns att handlägga sådana ärenden inom stängda dörrar. Denna möjlighet har också vi motionärer konstaterat, men den utnyttjas inte alltid. På den punkten hade vi motionärer hoppats på en meningsyttring av utskottet, men tyvärr har utskottet helt underlåtit att ge någon mening till känna. Eftersom redan nuvarande lagstiftning medger den här omnämnda möjligheten, som efter vad jag kan förstå inte ifrågasattes av den s.k. 1960 års offentlighetskommitté, hade det varit tacknämligt om utskottet givit någon mening till känna om den olika praxis som tilllämpas domstolar emellan. Det hade varit önskvärt med ett uttalande från utskottet med den innebörden, att möjligheten att inte offentliggöra personundersökning av hänsyn till den åtalade och hans familj i högre grad än som nu sker borde tillvaratas. Jag är övertygad om att detta skulle vara till båtnad för tilltalade som inte själva förstår att tillvarata sin rätt. Vår synpunkt på den andra fråga som vi berört, nämligen att offentlighet nu kan ges åt annars sekretessbelagt material såsom barnavårdsnämnds och nykterhetsnämnds handlingar är också grundad på omtanke om den tilltalade och inte på bekvämlighetsskäl. Det är beklagligt om ett — kanske under lång tid — uppbyggt förtroende mellan socialarbetare, socialvårdande myndigheter och klienter skall gå förlorat, därför att anteckningar, gjorda i tro att de är sekretessbelagda, helt plötsligt kan ges offentlighet. Om socialarbetares minnesanteckningar av uppgifter, som klienter lämnat i förtroende, blir offentliggjorda, kan tilltron till socialvårdare i synnerhet och samhället, representerat av sociala myndigheter, för all framtid rubbas. Vi motionärer yrkade på en översyn av hithörande bestämmelser i rättegångsbalken och sekretesslagen. Utskottet har inhämtat att en utredning, som skall fortsätta arbetet på en revision av sekretesslagstiftningen, inom kort kommer att tillkallas. Det kan tyckas att vårt önskemål därigenom har tillgodosetts över hövan. Jag har emellertid svårt att uttrycka någon glädje häröver. Jag vill bara nämna att offentlighetsutredningen tillsattes år 1960 och avlämnade sitt betänkande i december 1966. Detta betänkande har vid remissbehandlingen starkt kritiserats. Chefen för justitiedepartementet har funnit, att betänkandet inte kunde läggas till grund för lagstiftning och att en ny utredning måste tillsättas. Det är stora och vitala ting som skall utredas, och det finns därför ingenting att säga om att det tar tid. Men om de frågor vi har tagit upp i vår motion skulle ingå i direktiven till en ny stor utredning kommer människors privatliv — i väntan på att de stora principfrågorna löses — att offentliggöras i onödan. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! På den här punkten har Ingrid Segerstedt Wiberg och jag väckt motionerna I:438 och II: 419. Vi har yrkat att ambassaden i Sudan inte skall dras in såsom regeringen vill. Bakgrunden till det kravet är det krig och de förföljelser som ägt rum i södra delen av landet. Siffror och andra uppgifter skiftar. Men klart är att många, många tusen människor har dödats. Mellan 100000 och 200 000 har flytt från sina hem in i något av grannländerna. De dominerande norra och mellersta delarna av Sudan har enligt många bedömare bedrivit en politik gentemot den södra delen som präglats av förtryck, intolerans och brutalitet. Rasoch religionssplittring ingår i för klaringen till konflikten i södra Sudan, som varit en av de stora afrikanska tragedierna på 1960-talet. Nog vore det glädjande om Sverige på något sätt kunde bistå befolkningen i södra Sudan. I SIDA:s petita från 1968 antyds en sådan möjlighet. »Styrelsen bevakar möjligheterna att såvitt möjligt medverka till att bistånd kommer de områden och folkgrupper till godo, som drabbas av de konflikter vilka sedan generationer härjat områdena i nuvarande södra Sudan.» Det vore utmärkt om den tanken kunde förverkligas. Men om det skall vara möjligt krävs åtskilligt. Bland annat är det viktigt att vi har någorlunda välutvecklade förbindelser med regeringen i Khartoum. även om vi först längre fram i vår skall behandla den svenska u-landshjälpen, finns här ett samband som vi inte kommer ifrån. Diplomatiska förbindelser med regimen i Sudan i form av en ambassad i landet kan ge oss ökade möjligheter till u-hjälp i den södra delen. Om vi som regeringen och utskottet föreslår drar in ambassaden, kan chanserna minska. Nu sägs det i statsutskottets mycket korta utlåtande att indragningen av ambassaden »inte av avgörande betydelse för frågan om svenskt bistånd till Sudan». Vad menar man det detta? Vilken faktor som blir av »avgörande» betydelse kan vi inte veta förrän möjligen efteråt. Om den diplomatiska närvaron i Khartoum ensam blir »avgörande» är naturligtvis inte säkert. Men den kan vara en faktor bland flera som ger oss en chans att bistå svårt drabbade människor i södra Sudan. Mot ett enigt utskott förmår en motion inte göra mycket. Det är det enda skälet till varför jag inte yrkar bifall till den. Men jag vill ställa den frågan till statsutskottets företrädare på den här punkten: Om vi tänker oss att längre fram ge bistånd till det härjade södra området av Sudan — är det då vettigt att dra in ambassaden i landet och i stället sköta förbindelserna från Kairo? Är det då inte bättre att avvakta utvecklingen och ha kvar ambassaden i stället för att slå igen den efter tre års arbete i landet?

Herr talman! Då Sverige upprättade en representation i Khartoum, skedde detta av två skäl. Ett av dessa var att man önskade att på ett mera tillfredsställande sätt kunna medverka till att utveckla handelsförbindelserna med Sudan. Under de gångna åren har detta emellertid inte visat sig vara möjligt, och därför finns det alltså ingen anledning att upprätthålla den svenska representationen där. Det andra skälet hade samband med den fråga som herr Ahlmark tar upp, nämligen u-hjälp till Sudan. Själva sakfrågan kommer att behandlas senare, vilket herr Ahlmark också sade. Frågan gäller att med stöd av svensk representation kunna klara de uppgifter som sammanhänger med utvecklandet av en sådan u-hjälp. Avdelningen har i nu förevarande sammanhang förhört sig om vilka möjligheter som föreligger, och det har meddelats oss att handläggningen av denna u-hjälp kommer att kunna ske helt tillfredsställande via den representation vi har i Kairo, dit uppgifterna alltså skall överflyttas.

Herr talman! Vi får nu veta att ambassaden i Khartoum inte har någon betydelse för en utvidgning av vår ulandshjälp till södra delen av landet. Jag undrar hur fru Lewén-Eliasson kan vara så säker på det. Nog måste väl ändå våra relationer till regimen i Sudan kunna spela en roll för våra möjligheter att ge u-hjälp till en omstridd del av landet. Och nog kan väl en ambassad betyda en del för våra relationer. Så är det inte, säger fru Lewén-Eliasson. Då frågar jag mig: Varför inrättade man ambassaden i Khartoum 1966. Jag har läst statsverkspropositionen för det året. Där heter det: »Frågan har aktualiserats genom ett avtal mellan Sverige och Sudan om finansiellt bistånd... Härtill kommer att ambassaden i Addis Abeba bl.a. genom SIDA-projekten . .. blivit så arbetstyngd att sändebudet... inte effektivt kan tas i anspråk även i Sudan.» Och statsutskottet strök under den synpunkten med tjocka streck. I dess utlåtande, som fru Lewén-Eliasson var med om att underteckna, heter det: »Frågan om upprättande av en svensk representation i Khartoum, som sedan länge diskuterats, har aktualiserats genom att ett avtal mellan Sverige och Sudan om finansiellt bistånd till ett belopp av 35 miljoner kronor nyligen undertecknats. Ej minst med hänsyn därtill och då avtalet även trätt i kraft anser utskottet sig böra tillstyrka inrättandet av ett beskickningskansli i Khartoum.» När man inrättar ambassaden, så gör man det alltså på grund av vår u-landshjälp till landet. Men när man drar in den säger man att det inte alls påverkar den fortsatta u-landshjälpen. Jag vill fråga fru Lewén-Eliasson: Var finns logiken i det resonemanget?

Herr talman! Jag vill upprepa att det var två skäl som gjorde att man inrättade representationen i Sudan. Jag har redan sagt att det ena skälet inte har samma relevans i dag som det hade då. Det andra skälet var u-hjälpen. Det avtal som man träffat är man nu i färd med att fullfölja. Det har undersökts, huruvida det kan ske tillfredsställande genom representationen i Kairo. Svaret är ja! Man har dessutom frågat, huruvida det är möjligt att därifrån tillfredsställande sköta de uppgifter som sammanhänger med en eventuell u-hjälp enligt det förslag som väckts i motioner i år. Även svaret på den frågan har blivit ja. Frågan om indragningen av ambassaden i Khartoum sammanhänger också med att man öppnar en ambassad i en annan del av världen. Det är alltså fråga om en flyttning, och det blir inte någon utvidgning av volymen av vår utlandsrepresentation. Statsutskottet har därför funnit Kungl. Maj:ts förslag vara lämpligt. Jag ber att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.
Herr talman! Vad fru Lewén-Eliasson säger är alltså följande: Ambassaden i Khartoum var viktig för u-landshjälpen 1966, men den spelar ingen som helst roll för u-landshjälpen 1969. Men ingenting har skett som gör det rimligt att påstå att läget är totalt förändrat på den här punkten.

Herr talman! I sin petitaframställning inför årets budget äskade statistiska centralbyrån 340 000 kronor för utvecklingsarbete och metodarbete i anslutning till politiska opinionsundersökningar. Departementschefen har i stats verkspropositionen föreslagit 200 000 kronor för denna verksamhet. Jag anser det vara utomordentligt värdefullt att samhället engagerar sig i denna typ av verksamhet. Vi har ju under de senaste åren fått uppleva hur politiska opinionsundersökningar genomförda med icke acceptabel vetenskaplig metodik blivit slagträn i den politiska debatten. Opinionsundersökningarna har blivit ett medel att påverka den politiska opinionen. Politiska opinionsundersökningar är utomordentligt väsentliga och man har anledning att ställa mycket höga krav när det gäller den vetenskapliga metodik som ligger till grund för denna typ av utredningsverksamhet. Men detta är inte bara en fråga om den vetenskapliga metodiken; det är också en fråga av mer principiell natur — jag tänker t.ex. på möjligheterna till insyn i denna aktivitet, på regler för publicering av resultat m.m.

Jag skall, herr talman, inte närmare utveckla dessa principiella synpunkter; jag tror att en av mina medmotionärer kommer att ta upp dem. Jag vill emellertid sedan jag tagit del av statsutskottets utlåtande nr 7 framhålla att man tydligen heli har missförstått motionärerna. I utskottsutlåtandet sägs: »Att på sätt i motionerna I1:634 och II: 743 yrkas formellt reglera samarbetet meilan statistiska centralbyrån och beställarna har utskottet funnit mindre lämpligt.» Herr talman! Det har aldrig varit motionärernas mening att kommittén skall reglera samspelet mellan enskilda beställare och statistiska centralbyrån. Det är inte det motionskravet gäller. Motionen avser att tillgodose de principiella önskemål som jag här har berört. Eftersom det under det första året endast är fråga om metodutvecklingsarbete har vi emellertid möjlighet att återkomma när statistiska centralbyrån har fått sådan erfarenhet att man kan gå ut på fältet och göra verkliga politiska opinionsundersökningar. Och då, herr talman, anser jag det nödvändigt att de principiella synpunkter som framförts i årets motioner blir beaktade. Samtidigt är jag på det klara med att medelsanvisningen i så fall måste bli av helt andra dimensioner än det är fråga om för metodutvecklingsarbetet. Genomförandet av politiska opinionsundersökningar över hela landet är mycket kostnadskrävande, men jag anser det vara väsentligt att de utförs i samhällets regi med insynsmöjligheter och möjligheter att beakta den vetenskapliga exaktheten. Därför är det utomordentligt värdefullt att vi tar detta första steg i år och anvisar medel till statistiska centralbyrån. Jag vill, herr talman, i anslutning till punkten 5 även beröra en annan fråga. Under denna punkt föreslås att riksdagen till Särskilda undersökningar anvisar 5100 000 kronor. Avsikten är att med dessa medel även skall bestridas kostnader för statistik som avser den regionala utredningsverksamheten. Statistiska centralbyrån har i sina petita starkt understrukit vikten av att den regionala statistiken byggs ut. Vi väntade oss att departementschefen i statsverkspropositionen också skulle ha understrukit vikten härav. Det har han emellertid inte gjort, och av den anledningen har jag tillsammans med några kammarkolleger väckt en motion vari vi hemställt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle ge till känna vad statistiska centralbyrån anfört i sina petita. Utskottet har inte tillstyrkt motionen. Man hänvisar till statistiska centralbyråns petita och menar att eftersom statistiska centralbyrån anser den regionala statistiken angelägen kommer den också att byggas ut. Herr talman! Det är min förhoppning att statistiska centralbyrån verkligen ges möjlighet att bygga ut den regionala statistiken. Behovet därav har ökat avsevärt genom utbyggnaden av den samhälleliga planeringen. Inte minst har därvid en ökad redovisning på lokal och regional nivå blivit nödvändig. Detta gäller inte bara för statliga myndigheter som är verksamma inom geografiskt avgränsade områden utan även för kommunala myndigheter vid deras planering. I dag kan den statliga statistiken inte användas i någon nämnvärd utsträckning i den kommunala planeringen. Därför måste en mängd dubbelarbete utföras, och det kan inte vara samhällsekonomiskt försvarbart. Avslutningsvis vill jag instämma i statsutskottets förhoppning om att statistiska centralbyrån kommer att bygga ut den regionala statistiken. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag vill ansluta mig till de sista orden i föregående talares yttrande, nämligen att denna fråga har en politisk substans. Därför är det ju ganska naturligt att man försöker, så långt det står i mänsklig förmåga, att få så exakta uppgifter och formuleringar vid undersökningarna som möjligt. Nu finns det ett speciellt vetenskapligt råd som har att utarbeta metoder och besluta hur dessa skall tillämpas. Vi i utskottet anser att man bör kunna bygga på detta råds bedömningar, så att man inte får ett system som innebär att man kan handla än si och än så och där den ena undersökningen slår sönder den andra undersökningens bevisföring. Vi menar att det system som skall tillämpas så långt som möjligt bör ligga på objektiv vetenskaplig grund. Nu har i motionerna förordats en särskild kommitté vid sidan av detta vetenskapliga råd. Vi har ansett den organisationsformen olämplig. Det blir väl så, att partierna får beställa undersökningar, varvid dessa bör genomföras så strikt vetenskapligt som över huvud taget är möjligt. Det är det som vår bedömning grundar sig på och vi finner det också naturligt att partierna har möjlighet att diskutera uppläggningen med detta vetenskapliga råd. Men strävan efter objektivitet i undersökningarna bör hela tiden vara det väsentliga. Ty det skådespel vi upplevde under senaste valrörelsen betackar sig nog samtliga partier att få upprepat. Ja, herr talman, jag tror inte att jag har något mer att säga på den punkten. Vi är överens med motionärerna om att undersökningarna skall bygga på objektiva grunder och att partierna skall ha möjlighet att resonera, men vi menar att det är vetenskapsmännen av facket som skall utforma de metoder som skall tillämpas. Det är för närvarande enbart fråga om att utarbeta metoderna. Skall man göra större saker, delar jag nog motionärernas mening, att man också måste röra sig med betydligt större belopp. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Innan jag hörde herr Lindholm var min avsikt bara att gå upp här i talarstolen och instämma med herr Hugosson och herr Gadd närmast för att markera att vad vi diskuterar inte gäller något speciellt socialdemokratiskt problem, att det inte gäller något enskilt parti utan är något som man måste intressera sig för alldeles oberoende av partitillhörighet.

Det ger mig anledning att varna för att man slår in på den linjen, som både regeringen och utskottet förordar. Jag var med bland de vetenskapsmän som tillkallades av den socialdemokratiska partiledningen för att bedöma de hithörande undersökningar som ett privat opinionsmätningsinstitut på sin tid gjorde och framförde i sammanhanget en hel del kritik. Jag blev sedan förvånad över att regeringen i propositionen inte ville följa statistiska centralbyråns äskanden och låta centralbyrån, som ob jektiv instans, anförtros ifrågavarande undersökningar. Var och en förstår att det, om ett politiskt parti beställer en undersökning, ligger nära till hands att tro att beställningen utformas så att man kan vänta sig fördelar för sin egen förkunnelse. Vi vet ju att man ofta på förhand kan gissa sig till hur en statistisk undersökning, och särskilt en undersökning av det här slaget, kommer att slå ut, och redan där förloras något av objektiviteten.

Vi bör vara mycket försiktiga med att öppna sådana möjligheter. Det har sagts av de tidigare talarna här, och jag instämmer, att det är mycket viktigt just vid sådana här undersökningar att det finns garanti för hundraprocentig objektivitet, eftersom ett undersökningsresultat kan användas för att påverka opinionen i en viss riktning. Jag har ingenting emot att statistiska centralbyrån gör vissa förberedelsearbeten, även om jag beklagar att det blir en försening på det viset. Jag menar dock att undersökningarna, när de en gång skall sättas i gång på allvar, bör företas på statistiska centralbyråns ansvar men att det också enligt motionen bör finnas möjlighet att skapa en body där de politiska partierna har möjlighet att anföra sina synpunkter.

Herr talman! Som frågan nu ligger till lönar det sig inte för mig att komma med något yrkande.

Herr talman! Om beställaren av en undersökning bygger på utgångspunkten att han väntar sig speciella fördelar av just den undersökningen, är utgångspunkten enligt mitt sätt att se fullständigt felaktig. Vad beställaren bör vara intresserad av är att få ett objektivt besked om hur förhållandena i verkligheten ser ut. Jag skulle tro att vissa partier efter förra valrörelsen hade en stark känsla av att de hade ett dylikt behov men inte fick det tillgodosett genom de undersökningar som då förekom. Om metoderna utarbetas på vetenskaplig grund så långt som det är möjligt, bör metoderna givetvis också vara desamma vid de olika undersökningarna, ty om man kommer fram till att en viss metod ger största möjliga objektivitet vid utfrågningarna, bör väl den metoden användas i samtliga fall. Sedan kan det naturligtvis vara olika saker man frågar om, men själva systematiken att söka få fram sanningen bör ha en gemensam grund i de olika utfrågningarna. Det är därför som det i de olika undersökningarna inte bör finnas något utrymme att rikta undersökningen så att den ger ett visst, på förhand beräknat utslag.
Herr talman! Det som herr Lindholm nu har påpekat har jag naturligtvis inte något emot. Det är så det skall vara, men varför skall då partierna betala? Varför skall ett visst enskilt parti betala för dessa >härliga», objektiva undersökningar som herr Lindholm talar om? Varför kan inte statistiska centralbyrån få betalt för dessa undersökning ar från sin allmänna stat? Jag menar, herr Lindholm, att det där håller inte. Sedan säger herr Lindholm att om undersökningarna skall kunna vara så där objektiva, måste de bli tämligen likartade från den ena gången till den andra. Nej, det gäller ganska långt, men det gäller inte helt. Det händer mycket ofta att man vill ställa frågor på vissa speciella områden: man vill exempelvis undersöka effekten av vissa omständigheter på ett valresultat. Undersökningarna kommer ofta att bli ganska speciella. När jag sist var inblandad i sådana här diskussioner — det var faktiskt på uppdrag av socialdemokratiska partiet -— då trodde jag mig finna att det från regeringshåll vid det tillfället fanns ett mycket starkt intresse av att man skulle »objektivisera> undersökningarna. Vilka omständigheter jag grundade denna uppfattning på skall jag inte redovisa, men intresset tycks inte vara lika stort i dag. Jag tror att det, när man har tänkt över denna sak, skall visa sig, att det finns utrymme för en anordning enligt motionen. Vi återkommer som motionärer nästa År.
Herr talman! Det var intressant att höra en professor i statistik tala om hur man kan behandla statistik. Såvitt jag fattade honom rätt var från hans utgångspunkt det hela i allt väsentligt en budgetfråga. Om man flyttar ned det till en budgetfråga, kan vi alltid diskutera vilket utrymme vi har i budgeten för olika anslag. Det är möjligt att vi framöver, när metodstudier m.m. är färdiga och man är på det klara med vilken metod som skall användas, kan diskutera, huruvida partierna skall betala eller om vi skall utvidga partistödet genom ett stöd i denna form också. Det är alltså en avvägningsfråga och ingenting annat.
Herr talman! Låt mig bara säga att visst har jag erfarenheter av hur statistik kan behandlas och misshandlas, men de erfarenheterna gäller hur annat folk behandlar statistik.